Herr talman! Herr Strindberg tog i samband med sitt resonemang om flygindustrin med all rätt upp frågan om kravet på alternativ sysselsättning. Jag kan nämna att den socialdemokratiska partikongressen verkligen ägnade dessa frågor stor uppmärksamhet.

Större krav, sade kongressen, måste ställas på försvarsindustrins företag att medverka till alternativ produktion. Men naturligtvis har också samhället sitt stora ansvar. Flygindustrikommittén skall ju, som jag redan nämnt, snart avlämna sitt betänkande. Jag är övertygad om att den har en del att säga på den här punkten. Jag kan för min del säga att de 350 milj.kr. som ges ut på utvecklingsarbete för ett flygplan som det inte har fattats något politiskt beslut om kunde ha använts på ett . klokare sätt.

Det måste vara fel att som den nu avgångna trepartiregeringen gjorde bita sig fast vid ett projekt som med så stor sannolikhet inte skulle komma till utförande. Blockregeringen har verkligen blockerat den här frågan på ett sätt som den bör känna tungt ansvar för.
Herr talman! Att den socialdemokratiska partikongressen ägnade den här frågan stor uppmärksamhet var i och för sig värdefullt, men jag har inte sett att det löst några problem för Saab-Scanias produktion. Jag tror att om vi har ett läge där svensk industri inte utnyttjar sin kapacitet, så beror det på att man inte hittat de produkter som man skulle kunna sälja. Bengt Gustavsson kan vara övertygad om att om det i dag funnes varor som skulle kunna produceras och säljas, så skulle de varorna också vara i produktion. Talet om alternativ sysselsättning är dessutom från rent samhällsekonomiska synpunkter märkligt. Jag tror att vi är eniga om en sak, nämligen att det svenska flygvapnet skall ha en ny generation flygplan. Då är frågan vilket som ur samhällsekonomisk synpunkt är mest försvarbart, och då inte bara med hänsyn till försvarsramen — att vi själva vidareutvecklar och producerar flygplan eller att vi köper dem utifrån. Jag kan inte finna annat än att det ur samhällsekonomisk synpunkt måste vara betydligt fördelaktigare att fortsätta utvecklingen av ett nytt flygplan. Jag kan inte se att försvarsindustrin uteslutande är en belastning för det svenska samhället. Bengt Gustavsson måste lika väl som jag vara medveten om att en lång rad produkter har kommit ut på marknaden vid sidan av försvarsmateriel. Som exempel kan jag nämna Saab-bilen, datatekniken, elektronisk apparatur m.m. som används i civil verksamhet. Det får man inte glömma bort, herr Gustavsson.
Herr talman! Vem har sagt att försvarsindustrin är en belastning? Några spin-off-effekter har väl framkommit, även om jag tror att man överdrivit detta en hel del. Men framför allt gör ju försvarsindustrin och de som verkar där en god insats när de förser vårt försvar med den materiel som det behöver. Jag tackar herr Strindberg för det förtroende som han uttalade för den socialdemokratiska partikongressen, men nog är det väl ändå väl mycket begärt att en partikongress skall lösa de problem som har föranletts av att den tidigare regeringen låst sig i en fråga. Det blir tillfälle att återkomma till en sakdebatt. Alla tecken tyder på att det här planet inte kommer att tillverkas — man kommer att söka andra lösningar. I det läget tycker jag att det är litet egendomligt att en företrädare för det parti som främst har förordat det projektet riktar kritik mot mig. Ansvaret ligger på ett håll som står herr Strindberg närmare. Man har låst sig fast vid det här projektet — låt vara att man själv trott på det. Men man borde ha insett att andra inte tror lika mycket på det och att det finns stora risker eller chanser — hur man nu vill se det — att projektet inte kommer till utförande.

Herr talman! När det gäller Saab vill jag bara erinra om att Saabs uppgift när det en gång i tiden tillkom — och detta skedde i fullt samförstånd med statsmakterna— var att bygga flygplan för det svenska försvarets räkning. Den uppgiften har Saab fortfarande. Om herr Gustavsson tolkade mitt tidigare inlägg som ett uttalat förtroende för den socialdemokratiska partikongressen har han sannerligen inte stora pretentioner.

Herr talman! Mitt ärende i dag är egentligen problemet med våra järnbruk och sysselsättningen där. Men allra först några korta kommentarer om vår import, speciellt under den lågkonjunktur vi nu har. Vi importerar snart allt vad vi behöver i klädväg. Vi importerar över 60 96 av vår stålkonsumtion.

Herr talman! Den icke-socialistiska tvåårsregeringen har fått ett gott ekonomiskt eftermäle. Sverige har genomlidit och genomlider fortfarande den värsta ekonomiska krisen sedan vår ekonomiska statistik kom i gång i slutet av 1800-talet. Men just nu pekar nästan alla ekonomiska indikatorer uppåt. De främsta bedrifterna var att på två år vända handelsbalansen från minus till plus och att få ned inflationen från en tvåsiffrig nivå till den nollinflation vi haft de senaste månaderna. Detta är positivt och bra. Men det är tyvärr nödvändigt att också peka på de negativa och mörka dragen i bilden. På flera områden är problemen fortfarande mycket stora. Underskottet i bytesbalansen är fortfarande stort. Däremot har handelsbalansen förbättrats. Det beror på ökad export och återvunna marknadsandelar. Men handelsbalansen har också förbättrats av negativa faktorer: Vi har i Sverige haft en konsumtionsminskning som medfört minskad import. Vidare har svensk industri f. n. en låg investeringsgrad. Det innebär att vi inte har råd att importera från utlandet och att vi inte köper maskiner från utlandet. De låga investeringarna inom industrin är ett av de dominerande problemen. De innebär att industrins utrustning successivt har blivit nedsliten utan att ersättas med ny. Lägg till detta att en betydande del av de investeringar som gjorts är exempel på ineffektiv kapitalanvändning. De har inte kommit till av affärsmässiga skäl utan tack vare betydande subventioner. Under en rad år har soliditeten i de svenska företagen sjunkit. Det innebär att företagens riskvillighet har minskat. De nödvändiga investeringar som kan leda till nya exportprodukter kan därför dröja länge än. Det låga kapacitetsutnyttjandet i svensk industri består. Det innebär att människor går undersysselsatta, maskiner står och fabriker är tomma. Detta är ett slöseri med resurser och innebär att en vändning vad gäller arbetslöshetssiffrorna kommer att dröja. Många företag har under de dåliga åren rationaliserat driften och skurit bort olönsamma enheter, samtidigt som de behållit personalen. Det tar sig uttryck i ett produktionsgap, som gör att sysselsättningen kommer att släpa efter konjunkturen. Det sista, och kanske nu mest allvarliga, problemet är den risk för inflation som kännetecknar ekonomin. Genom en åtstramande politik dämpade den förra regeringen efterfrågeinflationen. Tack vare löneavtalet och sänkningen av arbetsgivaravgiften har kostnadsinflationen hållits i schack. Samtidigt har vi nu en överlikviditet i det ekonomiska systemet, vilket gör att vi riskerar en monetär inflation. Penningmängden ligger f. n. ungefär 20 20 över fjolårsnivån — bl.a. naturligtvis beroende på de stora statliga budgetunderskotten och det höga sparandet. Denna situation kan mycket lätt explodera i inflation. Redan den förra regeringen talade om att det nu var dags för en stimulans av konsumtionen. Så länge det finns ledig kapacitet i ekonomin är en stimulanspolitik motiverad. En sådan minskning av konsumtionen som vi har haft under de senaste åren leder alltid till betydande ekonomiska problem —- inte bara för hushållen. Konsumtionsminskningar slår främst mot den industri som producerar för hemmamarknaden. Hemmamarknadsindustrin består till stor del av små och medelstora företag, vilka alltså drabbas hårdast. På sikt får detta också negativa effekter för möjligheten att exportera. Vi vet ju att många nya idéer — ofta de bästa — kommer fram genom nya småföretag. Men få gör en produkt som kan säljas direkt till Saudi-Arabien. Man måste börja hemmavid och skapa sig en hemmamarknad, innan export kan bli aktuell. Därför hotar en svag svensk hemmamarknad den nödvändiga förnyelsen av svensk industri. Att stimulanser behövs i svensk ekonomi är de flesta nu överens om. Vad vi måste diskutera är när stimulanserna skall sättas in och hur stora de skall vara. Vad vi beslutar här i riksdagen får ofta inte effekt förrän om ett halvår. Om t.ex. konjunkturinstitutets och LO-ekonomernas prognoser stämmer, kommer vi om ett halvår knappast att behöva ytterligare stimulanser. De behövs nu. Det är också nödvändigt att industriinvesteringarna ökar, samtidigt som konsumtionen går upp. Om människor förväntar sig en snabb förbättring av ekonomin och vi dessutom har en stark likviditet i det ekonomiska systemet, finns betydande risk för att penningöverskottet snabbt förvandlas till konsumtion. Det som då kan inträffa är att den ökade efterfrågan träffar flaskhalsar i ekonomin och därmed bidrar till efterfrågeinflation. Löneglidningen kommer i gång, och vi har också en kostnadsinflation. Den svåra uppgift som vi i riksdagen står inför är därför att stimulera ekonomin samtidigt som balansen inte får rubbas. LO-ekonomerna inser detta, när de i sin nya rapport varnar för ”att pynta valåret 1979 med diverse skatteeftergifter och stödåtgärder som inte har plats i ett sammanhängande saneringsprogram för ekonomin”. En minoritetsregering har alltid svårt att driva antiinflationistisk politik. Om stimulanser går det att nå enighet — om åtstramningar kan det vara långt svårare. Visst ser det bättre ut för svensk ekonomi. Men bytesbalansen är fortfarande negativ, industriinvesteringarna låga, deflationsgapet betydande och arbetslösheten stor. Lägg därtill inflationsrisken. Detta visar att vi bör akta oss för att måla dagens ekonomiska situation i alltför glada färger.

Herr talman! Fram till valet 1976 hade svenska folket under många årtionden kunnat glädja sig åt en aktiv socialdemokratisk regeringspolitik — den offentliga sektorns expansion, utbyggnaden av trygghetsreformerna, sysselsättningspolitiken, näringspolitiken, arbetslivets förnyelse osv. Vid valet 1976 var det dock en hel del väljare som tyckte, att nu har socialdemokraterna suttit så länge vid makten, att det inte skulle skada om de borgerliga partierna fick chansen att visa vad de kunde åstadkomma.

Men så blir det. Standarden kommer att vara lägre i september 1979 än den var i september 1976. Om någon skulle ha hävdat att inkomstorättvisorna skulle skärpas, skulle samma sak ha inträffat. Men sanningen är att klyftorna har ökat. Detsamma gäller arbetslösheten, penningvärdet och industriinvesteringarna.” I anslutning till utvecklingen under de gångna två åren skall jag med några få siffror här styrka Aftonbladets påståenden. Visserligen har några av de här uppgifterna tidigare nämnts i debatten, men de förtjänar att upprepas. Bruttonationalprodukten var under andra kvartalet i år 3,5 26 lägre än under tredje kvartalet 1976. Industriinvesteringarna beräknas på två år ha minskat med 30 96. Under samma tid har industrisysselsättningen minskat med 99 000 personer. Mellan oktober 1976 och augusti 1978 steg konsumentpriserna med 20 96. Priset på mat har stigit med 25 96. Den privata konsumtionen har på 18 månader dragits ned, lågt räknat, med 3,5 26. Sedan september 1976 har reallönen för industriarbetare sänkts, lågt räknat, med 5 96. Arbetslösheten har nära nog fördubblats. 108 000 människor är i dag öppet arbetslösa, varav drygt 50 000 är ungdomar. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta min mörka sifferserie med liknande facit. Men jag slutar här. Mot denna bakgrund vågar jag ändå hävda att den borgerliga trepartiregeringen har sänkt levnadsstandarden för de stora folkgrupperna i landet. För att få fart på ekonomin och långsiktigt förstärka produktionen har vi socialdemokrater bl.a. föreslagit ett kraftigt förstärkt stöd till industrins investeringar och till utvecklingsarbete, t.ex. genom strukturfond och olika förslag till stimulansåtgärder på det ekonomiska området. Våra förslag har dock avslagits av den borgerliga majoriteten här i riksdagen. Det är därför mycket positivt när statsminister Ola Ullsten här i dag meddelar att man kommer att lägga fram förslag på dessa områden. Efter ett sådant uttalande borde det nu vara möjligt att få igenom de socialdemokratiska förslagen, t.ex. vårt krav på ett extra barnbidrag. Jag kan försäkra att debatterna om näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken på partikongressen starkt präglades av den oro som ombuden kände över den höga arbetslösheten, liksom över den brist på åtgärder för att mer långsiktigt tackla näringslivets problem som den borgerliga trepartiregeringen visat prov på. Kongressen ställde sig också bakom kravet på att rullande framtidsplaner bör upprättas i nära samarbete med den svenska industrin och de anställda i företagen, i syfte att kartlägga behovet av nödvändiga åtgärder och insatser från samhälle och företag. Jag vill gärna i det här sammanhanget erinra om Hällekis i mitt hemlän. Vi minns väl alla det lilla samhället på Kinnekulle, som hotades av utplåning när cementfabriken skulle läggas ned. Vi vet att lösningen blev Rockwool, som har byggt en ny fabrik för 100 milj.kr. på orten. Enligt tidningen Lambda Världen kommer anläggningen att stå helt färdig i maj månad nästa år och producera 35 000 ton mineralull. Personalstyrkan kommer under perioden att successivt öka fram till färdigställandet. Efter semestern 1979 beräknas antalet anställda uppgå till 200 personer. De allra flesta av dem har tidigare varit anställda på cementfabriken i Hällekis. Enligt fabriksklubbens ordförande Berndt Jansson är det ett typexempel på hur det skall gå till när en dominerande industri på en ort tvingas lägga ned. Enligt min mening är det ett bra exempel på hur ett samarbete mellan samhälle, företag och anställda kan leda fram till ett för alla parter gynnsamt resultat. Genom detta betydelsefulla arbete har man lyckats med uppgiften att uppfylla människors grundläggande och rättmätiga krav på sysselsättning i hemorten. För det fortsatta sysselsättningspolitiska arbetet borde det vara angeläget att noggrant studera utvecklingen i Hällekis. Herr talman! I dag måste vi tyvärr räkna med en kraftig minskning av antalet jobb inom industrin i övriga delar av Skaraborgs län. De kommuner som här i första hand är i fara är Skövde, Falköping och Tibro, vilka alla har mycket negativa prognoser inför framtiden. Prognoserna för industrins utveckling i Gullspång, Grästorp, Hjo och Töreboda visar även på en minskad sysselsättning. Detta är en allvarlig utveckling som måste stoppas om inte många av länets kommuner ohjälpligt skall hamna i bakvatten. Det som är mycket oroande är att industriinvesteringarna fortfarande ligger mycket lågt. Detta gäller i stor utsträckning i mitt hemlän. Det är klart att om vi skall kunna säkra sysselsättningen åt invånarna krävs först och främst en ekonomisk och industriell tillväxt. Den socialdemokratiska partikongressen underströk också kraftigt behovet av en förbättrad kapitalförsörjning för att hävda sysselsättningsoch välfärdsutvecklingen. Jag har vid flera tillfällen här i kammaren under de senaste åren haft anledning att ta upp sysselsättningsproblemen i Skaraborgs län. I dag måste jag konstatera att arbetsmarknadssituationen i länet är dystrare än kanske på mycket länge. Detta gäller särskilt för ungdomarna. Tillsammans med kvinnorna har de drabbats särskilt svårt. F. n. är ca 2 800 arbetslösa i länet. Det är en ökning med cirka 25 26 under det senaste året. Men det allra mörkaste inslaget i bilden är ändå ungdomsarbetslösheten. Omkring 1 200 ungdomar under 25 år var arbetssökande som saknade ett arbete. Till detta kommer att huvudparten av dem som sysselsätts med beredskapsarbeten är ungdomar. I Mariestads-Tidningen den 4 oktober i år säger Claes Ekholm på arbetsförmedlingen i Mariestad bl.a. följande: Det känns ganska hopplöst att jobba som arbetsförmedlare just nu. Det enda vi har att erbjuda ungdomar i dag är beredskapsarbeten och de ger ju bara en tillfällig lösning. Om sex månader är ungdomarna tillbaka här igen. Herr talman! Av personlig erfarenhet vet jag att det är mycket svårt att vara ung och inte vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Vi vet att arbetslöshet passiviserar och att det för många ungdomar finns ett samband mellan brottslighet och arbetslöshet. Lars Sandberg — ordförande i sysselsättningsutredningen — har sagt att vad som krävs är ett samlat grepp, en kombination av långsiktiga åtgärder på utbildningssidan, inom arbetsmarknadspolitiken, den ekonomiska politiken och näringspolitiken. För att på kort sikt kunna förbättra ungdomarnas läge rekommenderar han det förslag hans utredning lagt fram om att såväl de offentliga som de privata arbetsgivarna skall kunna åläggas att anställa ett visst antal ungdomar. Vid partikongressen antogs ett särskilt uttalande om sysselsättning och ungdomsarbetslöshet. I uttalandet konstateras bl.a. att det behövs en förstärkt arbetsmarknadspolitik. Alla arbetsgivare som har möjlighet måste vara skyldiga att ställa upp med praktikplatser för ungdomar. Utbildning med varvad teori och praktik måste komma till stånd i hela landet. Arbetsförmedlingarna måste få tillräckliga resurser.

Herr talman! Göteborgs-Posten redovisade den 20 oktober i år den svenska industrins ”problembarn” i ett stort och väl genomarbetat reportage. Vilka är då ”problembarnen”? Ja, de flesta torde kunna instämma i tidningens uppräkning av krisbranscher: varven, tekoindustrin, rederierna samt skogs-, ståloch gruvindustrierna. För en göteborgare är det naturligt att med förstämning notera, att bland krisbranscherna finns två av regionens dominerande verksamheter med, nämligen varven och rederierna, vilket i sin tur automatiskt medför bekymmer även för Göteborgs hamn med dess inofficiella status som nordisk centralhamn. I detta anförande kommer jag att i stort sett koncentrera mig på varvsnäringens svårigheter i Göteborg och kommer endast marginellt att beröra svårigheterna för rederierna. Inledningsvis måste jag tyvärr instämma i regeringens pessimistiska syn på de svenska varvens möjligheter att inom överskådlig tid teckna lönsamma kontrakt på större tankoch lastfartyg. Ett mycket påtagligt exempel på svårigheterna på denna marknad anser jag vara det japanska jätteföretaget Mitsubishis för drygt ett år sedan färdigbyggda, hypermoderna storvarv i Singapore, som till dags dato inte lyckats teckna ett enda kontrakt, varför hela varvet f. n. ligger i ”malpåse”. Att jag inte är ensam om denna pessimistiska bedömning framgår av en förstasidesartikel den 17 oktober i Skeppsbyggaren, som är personaltidning för Götaverkenbolagen i Göteborg: ” ”Skeppsbyggaren” har frågat ordförandena i tre av våra fackklubbar och en representant för koncernledningen om hur de ser på hotet mot de enskilda götaverkarnas/eriksbergarnas jobb. Alla vill kämpa för att en personalnedskärning skall kunna göras utan arbetslöshet som följd, men de ser ändå varsel, uppsägningar och arbetslöshet som ett realistiskt hot. Tillsammans ger de fyra en pessimistisk och mörk bild av vår situation. Svårigheterna och problemen är många, nu och framöver, och några goda lösningar är det svårt att finna. I intervjuerna påpekas också att vi inte bara har en personalnedskärning före 1982 att frukta; redan om ett år får vi av allt att döma en ordentlig svacka i sysselsättningen.” Mot denna bakgrund vill jag bara än en gång beklaga det faktum att övriga partier våren 1976 inte stödde mitt initiativ och centerpartiets reservation för en kraftfull satsning på alternativ produktion vid Götaverken redan då. Härigenom förlorades mycket värdefull planeringstid, varför de japanska varven på detta område fått ett olyckligt försprång och redan tecknat vissa order på de områden där Göteborgsvarven nu vill satsa resurser på alternativ produktion. Eftersom varven i Göteborg har en allsidigt mycket skicklig tjänstemannaoch arbetarstam tror jag dock att det finns goda utsikter att en snar, kraftfull och målmedveten satsning på detta område skall ge värdefull lönsam sysselsättning på litet sikt. Detta får dock inte undanskymma svårigheterna att effektivt konkurrera med japanska och koreanska varv. Vad är alternativ produktion? I pressen och även bland de anställda har diskuterats huruvida flytande produkter som bostadsriggar, hotell, fabriker och fartygsdockor skulle betraktas som alternativ produktion. Jag anser det visserligen självklart att så är fallet men finner det ändå angeläget att riksdag och regering nu fastslår att nyssnämnda och liknande produkter skall betraktas såsom alternativ produktion och skall få tillverkas vid Göteborgsvarven. Alla vet att det är svårt att skaffa order på produkter så länge man inte kan hänvisa till anläggningar etc. som man redan gjort och som kan studeras i färdigt skick och i verksamhet. I Göteborg har varven tillgång till specialister på såväl tjänstemannasom arbetarsidan — förutom på traditionellt båtbyggeri på områden som motor-, ångteknik-, rörläggerim.fl. konstruktioner. Detta bör öka möjligheterna att med framgång konkurrera med exempelvis japanerna vid tillverkning av flytande fabriker och hotell. Behov av sådana produkter torde erfarenhetsmässigt förefinnas i flera av de utvecklingsländer som vi inom ramen för u-landsbiståndet ger betydande ekonomiskt stöd. Jag är medveten om att många inom SIDA är motståndare till s.k. bundet bistånd, och under mera normala arbetsmarknadsförhållanden har jag förståelse för detta. Men i den exceptionella situation som de svenska storvarven nu befinner sig i anser jag det självklart att SIDA bör undersöka möjligheterna att till vissa länder söka få ge stödet i form av en flytande fabrik, ett flytande hotell, en fartygsdocka e. d., som tillverkats av exempelvis Götaverken. På detta sätt skulle man kanske ganska snabbt få till stånd ett par anläggningar i u-länderna, som sedan kunde fungera såsom referensanläggningar för de svenska varvens kapacitet på detta område. Sedan borde Götaverken m.fl. med betydligt större utsikt till framgång kunna konkurrera om andra order världen över. Skulle inte varven vidare kunna inriktas på att mera tillgodose svenska behov? Ingen torde vara okunnig om att varven de närmaste åren måste syssla med en hel del olönsam produktion för att inte bli nödsakade att friställa personal. Jag anser dock att det är angeläget att i all möjlig mån tillse, att dylik förlustbringande produktion inte kommer andra länder till godo. Att exempelvis leverera fartyg till underpris till u-länderna befarar jag snabbt kan leda till ökad arbetslöshet inom den redan hårt trängda svenska rederinäringen. Varför då inte i stället inrikta sig på produkter som kan komma det svenska samhället till godo? Givetvis måste förlustbringande produktion minimeras, men övergångsvis måste den accepteras. Som exempel på dylik produktion skulle jag vilja nämna bromateriel åt svenska armén, båtmateriel åt marinen och färjor och stålbroar åt vägverket. Kanske skulle man under denna rubrik kunna inordna skrotning av äldre eller i vart fall inte hypermoderna tankfartyg och liknande. Dylik fartygsskrotning skulle sannolikt också öka den svenska rederinäringens lönsamhet och därmed leda till bibehållen sysselsättning för sjöfolket. Jag anser också, att Musikteaterprojektet i Göteborg skulle kunna ge värdefull sysselsättning åt såväl varvssom byggnadsarbetare, oavsett om man stannar för ett bygge på den s.k. Ullevitomten eller ett pråmbaserat bygge placerat någonstans mellan Skeppsbron och Lilla Bommen. Jag hoppas därför att den socialdemokratiska kommunledningen i Göteborg snabbt tar ställning till hur och var den mycket efterlängtade nya musikteatern skall byggas, så att regeringen sedan kan ta ställning till statsbidragets storlek. Jag vädjar därvid om generositet från statens sida mot den hårt drabbade Göteborgsregionen. Centerkommunalrådet Wessberg har ju redan skaffat garantier för visst ekonomiskt stöd från angränsande landstingskommuners sida. Inom energiområdet finns också några projekt, som kan ge viss — inte bara marginell — sysselsättning i Västsverige. Jag tänker då exempelvis på kassunbaserade vindkraftverk i kustbandet. Svenska forskare redovisar så sent som den 5 oktober detta år i Ny Teknik som sin bestämda uppfattning, att just sjöbaserade vindkraftverk borde kunna ge ett avsevärt tillskott till landets energibalans. Placering 10-20 km från land ökar effekten avsevärt med lägre produktionspris och reducerade negativa miljöeffekter till följd. Jag tror att en satsning på 25-50 vindkraftverk längs de norra delarna av Bohusläns kust är fullt realistisk och ekonomiskt fördelaktig samtidigt som sysselsättning kan skapas såväl vid varven som i de aktuella kustområdena, som också sedan länge lider av undersysselsättning. Av samma skäl anser jag också att det sedan länge projekterade kraftvärmeverket på Hisingen bör komma till stånd snarast möjligt. Av miljömässiga skäl bör det i första hand drivas med naturgas. På sikt är kanske biomassa tänkbar såsom energikälla. Och vi får ju snart tillgång till LNG-fartyg, som lagerbyggs vid Kockums och som ännu inte funnit köpare. Sverige synes också ha goda möjligheter att på acceptabla villkor få köpa naturgas från ett par håll. Men Göteborgs kommun kan inte klara finansieringen av kraftvärmeverket utan att staten går in såsom delägare, via Vattenfall, och tar på sig en avsevärd del av investeringskostnaderna. Byggnation av kraftvärmeverket och därmed förenad fjärrvärmeutbyggnad är av miljöskäl mycket angelägna projekt för göteborgarna och skulle samtidigt ge värdefull sysselsättning för många yrkesgrupper inom Göteborgsregionen. Jag vill också ta upp frågan hur man skall kunna hjälpa den som vill övergå från varvsarbete till annat jobb. För att på ett acceptabelt sätt klara nedbantningen av den svenska varvskapaciteten är det givetvis angeläget att på allt sätt stimulera till övergång till annan sysselsättning, när tillfälle därtill uppkommer. Men den som jobbar full dag vid varven har sannerligen inte stora möjligheter att hålla sig underrättad om vilka jobb som är lediga och vad jobben innebär i fråga om löneoch andra villkor. Genom den redan kraftiga neddragningen av antalet varvsanställda i Göteborg är det sannolikt, att personalavdelningarna där har en viss undersysselsättning. Samtidigt är denna personal i vissa fall experter på platsannonsering, rekrytering och sådant. Jag vill därför föreslå, att man vid varje varv avdelar en eller flera lämpliga personer med uppgift att ”ragga upp” nya jobb åt varvsarbetare. Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är, att man vid omplacering får hjälp med att undersöka vad det nya jobbet egentligen kräver av en och vad man tjänar samtidigt som man — om man är intresserad — har någon som kan hjälpa till att ge rekommendationer etc. till den nye arbetsgivaren. Naturligtvis skall arbetsförmedlingarna också hjälpa till att skaffa fram dessa jobb, men för att uppnå effektivitet och öka säkerheten — för att få rätt man på rätt jobb — tror jag att medhjälp från det egna varvets personalfunktion är ett måste för att goda resultat skall kunna uppnås. Uppföljning av de varvsanställdas situation är också en mycket viktig fråga. De mål för varvsneddragningen som satts upp är — speciellt för Göteborgs vidkommande med hänsyn till tidigare beslutad avveckling av verksamheten vid Eriksberg och Lindholmen — sannolikt svåra att nå, även om behovet är verifierat. Men å andra sidan måste omläggningen ske under socialt acceptabla former. Ingen vet i dag om detta är möjligt med de förslag som nu läggs fram och de insatser som nu görs. Jag vill därför understryka vikten av att en årlig uppföljning görs varje höst i samband med att budgetpropositionen utarbetas för nästkommande budgetår. Insatserna under det kommande budgetåret måste då avstämmas mot vad som uppnåtts resp. bedöms kunna uppnås under pågående budgetår. Här gäller det ju att samordna resurser inom en rad departement för att snabbt omstrukturera den svenska varvsindustrin, utan att de anställda blir utan arbete. Omplacering till andra expansivare företag inom de aktuella regionerna spelar därvid en nyckelroll. Detta är också främsta anledningen till att jag kräver, att personalfunktionerna vid resp. varv snarast avdelar personal med uppgift att medverka i detta såväl för den enskilde som för samhället i stort viktiga arbete. Utvecklingsfondernas roll har ifrågasatts. Som jag redan tidigare framhållit, är det angeläget att skapa arbetstillfällen inte bara vid varven utan även inom andra företag i regionen. Ur denna synpunkt är det mycket värdefullt, att vi nu fått till stånd länsvisa utvecklingsfonder med hyggliga resurser till förfogande. Jag ser det som speciellt värdefullt att landstinget och Göteborgs kommun på detta sätt kan utöva ett avgörande inflytande på hur tillgängliga anslag skall utnyttjas — utan den försenande och byråkratiserande centralstyrning som i vissa avseenden präglade de tidigare företagarföreningarna. Enligt vad jag erfarit från ansvarigt håll inom vår regionala utvecklingsfond har man redan under behandling ett så stort antal realistiska projekt att tillgängliga medel är förbrukade redan vid årsskiftet, trots att anslagen avser budgetåret 1978/79. Då det givetvis är ytterligt angeläget, att alla realistiska sysselsättningsskapande projekt i länet får tillgång till erforderligt riskkapital, förutsätter jag att regeringen i tilläggsproposition eller på annat sätt tillför länets utvecklingsfond erforderliga ytterligare medel. På detta sätt skapas ju värdefull alternativ sysselsättning för dem som på grund av undersysselsättningen vid varven vill söka sin bärgning på annat håll. Herr talman! Jag har med detta inlägg inte bara velat peka på Göteborgsregionens svårigheter när basnäringar som varv och rederier sviktar utan också antytt vägar att lindra problemen. Jag hoppas att regeringen är lyhörd för mina förslag, när den inom en nära framtid lägger fram sin varvsproposition.

Herr talman! Jag har inte förberett något särskilt polemiskt inlägg, och när jag nu blickar ut över kammaren känner jag en viss tacksamhet över detta. Men i debatten tidigare har med all önskvärd tydlighet visats, att det inte är något bra bokslut som den borgerliga regeringen kunnat visa upp vid sin avgång. Under de två år den borgerliga regeringen haft ansvaret för landet har den totala produktionen i landet minskat med 4,5 96, den privata konsumtionen med 3,5 96 och industriinvesteringarna med 30 96. Minskat har däremot inte utlandslånen och budgetunderskotten gjort. Efter sin avgång erkänner t.o.m. Gösta Bohman att läget på den senare punkten är mycket oroande. Inte heller har prisstegringarna minskat. I själva verket har vi under den borgerliga trepartiregeringen upplevt en av våra värsta inflationsbrasor. I mitt inlägg skulle jag emellertid vilja ta upp till diskussion endast ett av dessa områden, nämligen investeringarna. Vad vi är beredda att avsätta för framtiden genom investeringar avgör ju hur våra levnadsförhållanden skall utvecklas. Tack vare de stora investeringarna på 1950 och 1960-talen kunde Sverige hävda sig på världsmarknaderna, och vi kunde notera framsteg på praktiskt taget alla områden. Samma enkla levnadsregel gäller självfallet i dag. Men en dramatisk förändring till det sämre i investeringsviljan eller investeringsförmågan har inträtt. I stället för plustecken har vi fått minustecken. Av alla dystra siffror som den borgerliga trepartiregeringen lämnar efter sig är investeringssiffrorna enligt min mening de allra farligaste. Om inte en snabb förändring kommer till stånd, står Sverige inte bara inför en konjunkturkris eller kris för vissa branscher. Då hotas hela vår ekonomi av ett så kraftigt bakslag att vi tvingas tillbaka till ställningen som andra klassens industrination och en försämring av levnadsstandarden i praktiskt taget alla avseenden. Denna fråga borde den borgerliga regeringen ha ägnat stor uppmärksamhet. Man hade ju lovat 400 000 nya jobb, varav större delen inom industrin. Redan under valrörelsen ställde vi socialdemokrater frågan, hur de borgerliga partierna hade tänkt sig att detta skulle gå till. Svaret blev att med en borgerlig regering skulle detta problem lösas automatiskt. Själva tillkomsten av en borgerlig regering skulle skapa en sådan optimism och framtidstro att investeringarna automatiskt skulle öka. Nu vet vi resultatet: en tillbakagång i investeringarna på 30 96. Inte ens innan företagarna hunnit få praktiska erfarenheter av den borgerliga regeringen kunde man märka någon psykologiskt gynnsam effekt. Och när de borgerliga partierna sedan förödde månad efter månad på ett inbördes gräl om antalet kärnkraftsaggregat i stället för att ta itu med Sveriges långsiktiga ekonomiska problem, reagerade man med oro inte bara bland löntagarna och deras organisationer utan också bland företagarna. I dag torde flertalet borgerligt sinnade industriledare ha förlorat alla illusioner om de borgerliga partiernas förmåga att sköta Sverige. Finns då ingen ljuspunkt på investeringsområdet? Jo, det finns t.o.m. mycket intressanta och konstruktiva alternativ, om man bara visar en öppenhet och förmåga till nytänkande. Det mest positiva som hänt på mycket lång tid i svensk ekonomi är ju att löntagarnas organisationer förklarat sig beredda att ta ett direkt ansvar för att ett framtida starkt näringsliv skapas. Hur reagerar borgerligheten inför detta? Uppträdandet i 1976 års valrörelse avslöjade att man inte hade lärt någonting av historien. De senaste 40 åren är ju fyllda av exempel på att borgerliga fördomar tagit överhand över förnuftet, framför allt inom högern och folkpartiet, när man ställts inför nya uppgifter som kampen mot 1930-talets arbetslöshet, den offentliga sektorns utbyggnad, lokaliseringspolitiken och ATP. Det gamla bondeförbundet var ett undantag innan man dragits in i blockpolitiken. När idén om löntagarfonder kom fram, reagerade borgerligheten åter på instinkt — ett i sammanhanget väl positivt ord — i stället för att ge förnuftet en chans. Så fastnade man i sina egna argument om papperskorgar och öststatsmodeller. Annars skulle ju en analys av de stora svenska framgångarna under 1960 talet visa att dessa kom till stånd med hjälp av en kollektiv kapitalbildning inom ATP-systemets ram. Problemet är att vi inte längre får draghjälp denna väg, eftersom ATP-systemet är utbyggt. Trots att centern var en hård motståndare till ATP har ju ändå Nils Åsling under sin tid som industriminister blivit på det klara med AP-fondernas positiva roll och föreslår som fondmodell en femte AP-fond. Det är åtminstone ett steg i rätt riktning, även om Nils Åsling plötsligt tilltror ATP-systemet väl mycket. Men den som vill vara renlärig anhängare av borgerliga värderingar och teorier frågar sig naturligtvis varför vi alls skall ha en kollektiv kapitalbildning. Man önskar i själva verket en tillbakagång till tiden före ATP-systemets införande. Det är inget tvivel om att dit strävar moderata samlingspartiet och Industriförbundet. Gösta Bohman har i det speciella avseendet varit mycket framgångsrik som ekonomiminister. Kapitalbildningen har i all tysthet flyttats över från samhället på privata händer. Detta har den borgerliga regeringen möjliggjort genom en väldig inkomstöverföring från löntagarkollektivet till företagen på ca 20 miljarder kronor. Denna överflyttning har naturligtvis inte vanliga människor fått någon glädje av. Ägardemokrati enligt högermodell har inte mycket med demokrati att göra. Den leder tvärtom till en ytterligare maktoch förmögenhetskoncentration. Bakom Gösta Bohmans politik ligger en målmedveten strävan att driva utvecklingen tillbaka, så att vi åter får ett alltmer borgerligt Sverige. Där skall kapitalbildningen ligga i aktieägarnas händer. Brister det i investeringsviljan, vill man höja vinsterna till en sådan nivå att kapitalet strömmar till. Att en väldig förmögenhetsökning hos redan rika uppstår ser man inte som någon nackdel. Att klasskillnaderna åter skulle öka i det svenska samhället bryr man sig inte om. Enligt socialdemokratisk uppfattning medför den av moderaterna förordade politiken, som ju inte innebär något annat än en gammaldags kapitalism, väldiga risker. För det första är det inte säkert att man trots vinstökningarna får totalt sett en tillräckligt hög investeringsnivå. För det andra finns det inga garantier för att vinsterna kanaliseras till de investeringar som behövs för att vi skall få fart på Sverige igen. Här behövs i stället, som regeringens egen s.k. Bostongrupp påpekat, mer av samhällelig ledning, för att lösa problemen i näringslivet. För det tredje tänker och handlar moderaterna som om LO och TCO inte existerade. För dessa organisationer är det självfallet helt omöjligt att vara passiva inför en vinstökningsekonomi av det slag som här är tänkt. Klimatet på arbetsmarknaden skulle bli mycket kärvt och hårda strider skulle inte gå att undvika. Hur detta skulle påverka samhällsekonomin är omöjligt att förutse. För klarhetens skull vill jag understryka att jag med detta inte uttalat mig mot en resultatförbättring inom de svenska företagen. Vad jag här diskuterat är om man kan förlita sig på mycket kraftigt höjda vinster som lösning på investeringsproblemen i samhället. Vi står alltså inför viktiga avgöranden på det ekonomiska området. Alla är överens om att det krävs förändringar för att lösa problemen. En del vill gå tillbaka till en mer kapitalistisk produktionsmodell. Andra vill utveckla den svenska modellen, så att vi uppnår mer av ekonomisk demokrati. För socialdemokratin är vägvalet lika självklart som för moderaterna, fastän vi vill fortsätta framåt i stället för snett bakåt åt höger. Socialdemokraterna delar löntagarnas uppfattning att en ytterligare demokratisering av vårt ekonomiska liv är både principiellt önskvärd och industriellt nödvändig. Därför bör kollektiva löntagarfonder inrättas. Vi hälsar med tillfredsställelse att löntagarna är beredda att medverka till att erforderligt kapital ställs till förfogande för näringslivets utbyggnad. Vi finner det helt naturligt att löntagarna som villkor för sin medverkan ställer upp krav på motsvarande inflytande över sina arbetsplatser. I motsats till högerkrafterna upplever vi inte detta som ett hot mot demokratin utan som en fördjupning och breddning av demokratin. De principer som bör gälla vid uppbyggandet av löntagarfonder har vi angett i vårt kongressbeslut. Men när det gäller de praktiska och tekniska lösningarna är socialdemokraterna — liksom löntagarnas organisationer — öppna för fortsatt dialog. Vi tror att så viktiga samhällsfrågor vinner på en konstruktiv debatt. Men det förutsätter att folkpartiet och centern släpper de gammalborgerliga fördomar som de så ohöljt visade upp i 1976 års valrörelse. Väljer dessa båda partier fortsatt konfrontation tillsammans med moderaterna, är socialdemokraterna beredda att ta strid som vi så många gånger förr har gjort. Det har den nackdelen att reformen, som blev fallet med ATP, kan fördröjas därför att strid tar tid. Jag vill emellertid varna för spekulationer från borgerligt håll om att vi skulle tveka, om strid visar sig nödvändig. Å andra sidan tror jag det finns en växande insikt inom delar av borgerligheten om att löntagarfonder kommer att införas. Det är bara frågan om när och hur — och givetvis om hela borgerligheten skall ställa sig vid sidan, eller om den skall vara med och påverka reformarbetet.

Herr talman! När man passerar en gränspunkt mellan två skeden är det naturligt både att se tillbaka och att rikta blicken framåt. Jag vill begagna detta tillfälle till att efter två intensiva arbetsår i kommunikationsdepartementet göra ett summariskt bokslut och ett försök till en skiss till en trafikpolitisk framtidsvision. Det började för min del med ett ingripande i Bromma flygplatsfråga. För mig var det självklart angeläget — och det är det alltjämt — att försöka finna en möjlighet att bevara flygplatsen. Den är på grund av sitt centrala läge en omistlig tillgång för Stockholm och kanske ännu mera för landet i övrigt. Beslutsunderlaget var 1976 bristfälligt och klart otillräckligt för ett definitivt ställningstagande. Jag är i dag glad för att man genom ett omfattande kompletterande utredningsarbete fick en tidsfrist. Ett nytt läge har nämligen inträtt, när vi nu har ett inrikes folkflyg inom räckhåll. Äntligen har en progressiv flygprispolitik ersatt den gamla, lika försiktiga som förlegade bokhållarkonservatismen på detta område. En flygplats med så centralt läge som Brommas är emellertid nödvändig för att denna för allmänheten så betydelsefulla satsning skall lyckas. Sjöfartskrisen krävde för första gången i den svenska handelssjöfartens historia snara och resoluta statliga åtgärder för att åtminstone väsentliga delar av den svenska sjöfartsnäringen skulle kunna överleva. Dessa åtgärder genomfördes genom inrättandet av en kreditgarantifond. Nya riktlinjer för vägpolitiken har introducerats. De innebär temporärt minskat motorvägsbyggande, kraftigt ökad beläggning av grusvägnätet och förstärkning av tjälkänsliga glesbygdsvägar. Nya regler för upprättandet av flerårsplaner för vägbyggandet har beslutats. Rätten att fastställa sådana planer för länsvägarna har decentraliserats till länsstyrelserna. I Norrbotten blev det full fart på byggandet av vägen mellan Kiruna och Riksgränsen. Genom det s.k. stålbroprojektet möjliggjordes tidigareläggning av flera angelägna storbroar. Det under årtionden aktuella ärendet om Göta kanals upprustning och förvärv har genomförts. Genom reglerna om enhetlig huvudman för den regionala kollektivtrafiken har skapats förutsättningar för bättre trafikutbud inom länen, effektiv samverkan mellan olika trafikmedel med enhetliga taxor och fri övergång. Ett betydelsefullt steg på vägen mot förenklad tillståndsgivning för yrkesmässig trafik har tagits. En fortsättning planerades. Det byråkratiska krånglet vid temporär avställning av motorfordon har eliminerats. Reformarbetet för att ytterligare minska krånglet för allmänheten och byråkratin i förvaltningen inom alla de områden, som hör till kommunikationsdepartementet, är på god väg. En innehållsrik åtgärdslista har ställts upp. Den innehåller en mängd förslag, som avses föranleda beslut av regeringen och i vissa fall också av riksdagen. Liksom beträffande inrikesflygets prispolitik kan vi nu också hoppas på att ett marginalintäktstänkande leder till väsentligt sänkta biljettpriser för tågresor under veckodagar med låg resandefrekvens. Statens järnvägar kan på nytt bli ”hela folkets järnväg”. SJ har fått möjlighet att beställa 100 nya motorvagnar som ersättning för de gamla nedslitna rälsbussarna. SJ har också fått löfte om investeringsmedel till 150 nykonstruerade personvagnar. De medger bl.a. betydligt bekvämare påoch avstigning än nuvarande vagnar — till gagn för i första hand äldre resenärer och rörelsehindrade personer. Därjämte har uppdragits åt SJ att i samråd med handikappinstitutet ta fram underlag för en rullstolsanpassad personvagn. SJ har också beretts möjlighet att lägga ut en stor beställning av moderna diesellok hos NOHAB. För att öka trafiksäkerheten på vägavsnitt med många trafikolyckor har åt vägverket uppdragits att inventera sådana vägomläggnings-, kompletteringsoch justeringsarbeten som är lämpliga som beredskapsarbeten. Därigenom har vägverket fått höjd beredskap för att snabbt kunna sätta i gång sådana arbeten av bestående värde, när det är motiverat från arbetsmarknadssynpunkt. Andra åtgärder som genomförts för att höja trafiksäkerheten eller minska skaderiskerna vid olycksfall är varselljusreformen och mopedhjälmstvånget. Trafiksäkerhetsverket har fått i uppdrag att skyndsamt lägga fram förslag till åtgärder som kan bidra till att minska antalet viltolyckor i trafiken. De av många äldre människor i våra jordbruksbygder och av många motorintresserade ungdomar mycket uppskattade s.k. epatraktorerna har fått förlängd sanktion. För att minska trafikbullret har beslutats om skärpta krav på motorfordonens ljuddämpare. Trafiksäkerhetsverket fick samtidigt i uppdrag att utforma kvalitetskrav för ljuddämpare. En arbetsgrupp har tillsatts för att utforma förslag till åtgärder som minskar trafikbullret i våra bostäder. Förslag till ny vägmärkesförordning har utarbetats. Televerket har givits möjligheter att tidigarelägga ombyggnad av ett stort antal växelstationer till det elektroniska AXE-systemet. Därigenom ernås väsentligt ökad kapacitet och snabbhet samt nya värdefulla servicefunktioner för allmänheten. För att minska riskerna för fartygsolyckor i våra farleder har tagits fram en ny och tillförlitligare metod för sjömätning till grund för revideringen av sjökorten. Genom ett snabbt arbete av en särskilt tillkallad sjöfartskommission har avtal kunnat träffas som räddar landets två största rederier ur akuta kriser och gör det möjligt för dem att fortsätta en redan inledd marknadsanpassning. Viktiga delar av den moderna tankoch bulkflottan bör därigenom kunna fortsätta att segla under svensk flagg. En rad utredningar har initierats. Det gäller bl.a. möjligheterna att stimulera byggandet av cykelleder, den mera långsiktiga sjöfartspolitiken samt taxis framtida organisationsformer. Arbetet har alltså varit inriktat på att i olika avseenden förbättra kommunikationerna, göra det lättare för enskilda människor och företag och enklare för förvaltningen, öka trafiksäkerheten, avveckla gamla surdegsärenden samt lösa akuta kriser. Mycket återstår att göra för att människor och företag i alla delar av detta land skall få en tillfredsställande trafikförsörjning. Detta arbete måste inriktas på att skapa möjligheter för en sådan fortsatt utveckling av de kollektiva kommunikationsmedlen — samhällsägda och privata — att dessa kan bli attraktiva alternativ till privatbilen på alla de platser där trafikunderlaget är tillräckligt för kollektiv trafik. De olika trafikmedlen måste därför ges möjlighet att utvecklas i fri konkurrens. Det är därvid angeläget att de samhällsägda trafikföretagen inte subventioneras så, att denna konkurrens snedvrids. Snåriga centraldirigerade regleringar och begränsningar, grundade på mer eller mindre tvivelaktiga behovsprövningar, hör inte hemma i en sådan trafikpolitik. Tillståndsfrågorna bör i stället bedömas utifrån ekonomiska och tekniska förutsättningar för en trafik av önskad kvalitet i för resenärer och övriga trafikanter säkra former. Avgiftssättning och beskattning måste anpassas till de beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna. En viktig förutsättning för att de kollektiva kommunikationerna skall fungera tillfredsställande och vara attraktiva för allmänheten är en effektiv samverkan mellan olika trafikmedel. Detta innebär inte bara en samordning av tidtabellerna för tåg, flyg och buss. Taxemässigt måste det också betyda fri övergång och samma kostnad för en resenär, vare sig han reser mellan två orter med enbart tåg eller med en kombination av tåg och buss. Därigenom elimineras de nackdelar för glesbygderna som hittills uppstått, då persontrafiken på svaga järnvägsavsnitt lagts ned och ersatts med landsvägsbuss. I glesbygder med dåligt trafikunderlag måste taxibilen användas som ett komplement till linjetrafiken på linjetrafikens ekonomiska villkor, så att människan i glesbygd inte missgynnas ekonomiskt. Kombinationen av tidtabellsbunden linjetrafik och samordnad beställningstrafik, varvid taxibilen kan utnyttjas mera rationellt än vid individuell beställning, är där den rationella lösningen. Genom de nya reglerna för den regionala trafikförsörjningen, som kommer att omhänderhas av en gemensam huvudman, har skapats förutsättningar för samverkan i dessa och andra avseenden inom länen. Det är nu angeläget att också den riksomfattande personoch godstrafiken får möjlighet till en sund utveckling. Därvid bör det övergripande målet vara att tillgodose allmänhetens och näringslivets behov av transportserivce i alla delar av landet på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad för samhället. Trafikföretagens karaktär av serviceorgan får inte åsidosättas. Att bedriva trafik är inte något självändamål. För att en på kort sikt hållbar trafikförsörjningsplan skall kunna uformas måste statsmakterna fastställa ett riksnät av järnvägs-, flygoch eventuellt långdistansbusslinjer. Det är troligt att det svenska järnvägsnätet, som tillkommit under andra samhällsförhållanden än dagens, därvid i vissa delar behöver kompletteras för att bli effektivt och attraktivt. Detta kan gälla möjligheterna till snabba och bekväma tvärförbindelser över landet. Det kan också bli fråga om kompletteringar för att förbättra järnvägsförbindelserna med vissa i detta avseende missgynnade landsdelar, t.ex. Kalmar och Blekinge län samt Härjedalen. En systematisk översyn av SJ:s bannät är därför erforderlig. En följd av en sådan översyn kan naturligtvis komma att medföra ökade investeringsbehov. Att de kollektiva trafikmedlen måste utformas så att de handikappades behov successivt tillgodoses är en självklarhet. Därom torde det inte råda några delade meningar. Bidragsreglerna för investeringar i spårbunden lokaltrafik bör moderniseras. Det finns enligt min mening ingen anledning att utesluta någon typ av spårbunden lokaltrafik på egen banvall från den möjlighet att få statliga bidrag till vissa anläggningskostnader som nu finns för byggandet av tunnelbanor. Det är angeläget att samhället medverkar till att de nya transportsystem som utvecklas kan prövas i full skala under normala driftsförhållanden. Statligt stöd till sådan forsknings-, utvecklingsoch försöksverksamhet samt till uppföljning och utvärdering av etablerad försöksverksamhet måste finnas i tillräcklig omfattning. Den förestående utvärderingen av hittills vunna erfarenheter av transportstödet bör leda till utökning av möjligheterna till transportstöd beträffande både godsslag och villkor i övrigt i syfte att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i avlägsna landsdelar. Därvid måste särskilt beaktas att transportstödet inte missgynnar energisnåla, miljövänliga och trafiksäkerhetsfrämjande transportmedel såsom järnvägar samt sjöfart efter våra kuster och på de inrikes vattenvägarna.

Herr talman! Under dagens debatt har ord som trygghet, gemenskap och möjlighet att återvinna tryggheten använts. På ett område är dessa ord särskilt angelägna, nämligen i fråga om hur vi skall bo i framtiden och hur vi skall planera boendet inför 1980-talet. Hur blir då 1980-talets boende? Jo, det är i hög grad fråga om att bo i de bostäder och i det samhälle som vi redan har. Det är alltså de bostäder som byggdes på 1960 och 1970-talen samt tidigare. Givetvis sker det hela tiden en nybyggnad av bostäder. Men det är inte nybyggandets problem som ensidigt kan skjutas i förgrunden under 1980-talet på det sätt som man har gjort under tidigare decennier. Problemen inför 1980-talets boende präglas i hög grad av att de målsättningar man strävar efter till stor del måste förverkligas inom ramen för befintliga byggnader och bebyggelsestrukturer. I det sammanhanget är det viktigt att inte se det befintliga beståndet som en besvärande eller hämmande faktor. Vi måste i stället se det som en resurs som vi har att förvalta. Den resursen skall förvaltas, förnyas och förändras så att byggnader och bebyggelsestrukturer successivt uppfyller de krav människor ställer. Förnyelsen skall ske med och för de människor som brukar bostäderna. Jag vill ta upp några målsättningar för 1980-talets boende som vi måste sträva efter, vare sig vi förnyar i det befintliga beståndet eller bygger helt nytt. Många målsättningar är givetvis lättare att uppnå vid nybyggnad, men vi måste även uppnå dem i redan byggda bostäder och samhällen. För det första måste vi sträva efter att åstadkomma allsidiga samhällen, närhet mellan bostad, arbete, service, vård och rekreation. Vi måste skapa levande samhällen och goda sociala miljöer för människorna. För det andra skall boendet och livsmiljöerna vara så bra att vi inte tvingas till dubbel bosättning med fritidshus i varje familj. Fritidsboendet såsom miljöombyte, rekreation och avkoppling är angeläget. Det kan utnyttjas av flera, om vi bygger stugbyar och uthyrningsstugor med längre användningstid. Därmed blir fritidsboendet också mindre resurskrävande. För det tredje måste vi tänka på att marken är en ändlig resurs att hushålla med, inte minst jordbruksmarken. Därför är det viktigt att i första hand förtäta befintliga områden, innan vi ger oss på den obebyggda marken. Detta är också många gånger väsentligt med tanke på gjorda investeringar och på ett gott serviceunderlag. Vi skall i övervägande antal fall söka lösningar där vi bygger tätt och lågt och ger människorna markkontakt. Hela bebyggelseplaneringen måste präglas av ett ekologiskt synsätt. För det fjärde innebär en ekologisk bebyggelseplanering att man bygger energisnålt. Man måste ta vara på de oändliga energikällorna. Man måste bygga för återvinning av avfall. Även i detta sammanhang är närheten viktig. Vi skall bygga ett samhälle med närhet för att få ned investeringar och kostnader för dyra transporter och trafiksystem. För det femte måste de boendes ansvar för sin egen bostad och boendemiljö utvecklas därhän att en gemensam förvaltning av gemensamma ytor och anläggningar är möjlig oavsett upplåtelseform. Genom att eftersträva en blandning av upplåtelseformer och olika lägenhetsstorlekar i varje samhälle eller stad i staden motverkas ensidighet och segregation. Ett decentraliserat beslutsfattande i kommundelsråd, stadsdelsnämnder, gemensamhetsföreningar och samfälligheter skapar tillsammans med ansvaret och integrationen förutsättningar för en god social miljö. För det sjätte är det viktigt att få i gång en ny debatt om bostadsstandarden. Hittills har det mest handlat om ytor och utrustning inom den egna bostaden. Nu måste man se på helheten. Hur många är hemma på dagarna? Är barnen på daghem eller på fritidshem? Skall vi satsa på allt större bostäder, samtidigt som allt fler vistas allt färre timmar om dygnet i bostaden? Hur kommer 1980 talets familjer att leva och vilken standard är de mest betjänta av? Behöver de större lägenheter, fler och bättre daghem och fler gemensamhetslokaler, för att ta ett par exempel? Vi måste hela tiden ha resurshushållningen med i bilden, när vi gör sådana här avvägningar. När det gäller bostadsstandarden är det också viktigt att se på arbetsfördelningen i hemmet, dvs. när och hur hemarbetet skall utföras. När båda föräldrarna förvärvsarbetar, är det angeläget att bostadens planlösning befrämjar jämställdheten mellan familjens medlemmar. De har färre timmar tillsammans, och dessa timmar måste kunna tillbringas i gemenskap samtidigt som en rad sysslor måste utföras. Bostadsstandarden i nybebyggelsen och även i den befintliga bebyggelsen skall givetvis vara sådan att alla människor med olika slag av handikapp, t.ex. rörelsehindrade samt synoch hörselskadade, kan få väl fungerande bostäder. Detta gäller även den yttre miljön samt allmänna byggnader, såväl befintliga som nyplanerade. Inför 1980-talet skall vi bygga för helgenerationssamhället, dvs. för barn, förvärvsarbetande, äldre osv. Vi måste komplettera de ensidiga bostadsoch arbetsmiljöerna så att de blir mångsidiga och fungerande samhällen. Vi måste undanröja segregationens negativa konsekvenser. Vi måste se på bostadsstandarden i ett större sammanhang och inte bara tänka på den enskilda lägenheten. Det råder i dag en viss osäkerhet i många kommuner inför 1980-talets bostadsbyggande. Därför är det angeläget att genom t.ex. arkitekttävlingar få fram olika idéer. Vi behöver ett brett spektrum av idéer och visioner om framtidens boende. Det gäller främst boendet i tätorten men också boendet i glesbygden. Inte minst behöver vi ökade kunskaper om förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse. Vi måste visa respekt för det historiska perspektivet och söka uppleva ett samspel mellan gammalt och nytt. Det är också angeläget att vi mer än hittills anpassar bebyggelsen till naturen och till den yttre miljön, att vi anpassar bostäderna till den miljö vi har att arbeta med, att vi mer än nu söker följa en landskapstradition och att vi kommer bort från ensidigheten och tar verkliga krafttag för närhet mellan arbete och bostad. Det råder brist på gemenskap i många nybyggda områden. Därför måste vi nu bygga in möjlighet till gemenskap i den fysiska strukturen på olika nivåer, t.ex. gemensamhetslokaler, gemenskap kring trapphus, kring gårdar, i planering, i förvaltning. Bostadsmiljön måste ta mer hänsyn till barns behov i olika åldrar. När det gäller att planera för bra kollektivhus har vi alltför liten erfarenhet. Men planering är inte något som angår bara planerare och politiker. Nej, det är brukarna som tidigt måste få ett medansvar. Jag upprepar ord som tidigare har sagts här i dag: trygghet, gemenskap. Vi måste planera för att få just trygghet och gemenskap i boendet.

Herr talman! Alla har vi någon gång hört historien om tio små negerpojkar, deras öden och äventyr och hur de försvann en efter en av olika anledningar. För min del skall jag nöja mig med att erinra om historien om tre små negerpojkar: Tre små negerpojkar fick regering pröva på — sen var de bara två. den ene han blev bortdribblad så var dom bara en. En mycket liten negerpojk står ensam i kajutan — de andra frågar skadeglatt: Kan han manövrera skutan? Herr talman! Skämt åsido konstaterar vi nu att efter två år och några dagar vid makten föll den inbördes splittrade borgerliga regeringen. Efter 44 år i opposition inträffade det som många befarade men som få egentligen trodde — borgerligheten orkade inte regera tillsammans ens en första mandatperiod. Nu var det ju många konflikter inbyggda i den borgerliga regeringen redan från början. Egentligen var man oense om det mesta. Det var inte bara energipolitiken och kärnkraften som tärde på borgerlighetens möjligheter att hålla ihop. Oenigheten fanns där bl.a. på skattepolitikens och familjepolitikens område. Jag tycker att det under dagens debatt har påvisats hur dessa konflikter blommat upp på nytt. Moderaterna — nu i opposition — kräver stora skattesänkningar. ”Vi måste sänka det totala skattetrycket”, sade Staffan Burenstam Linder tidigare i debatten. Vi hörde honom inte med samma emfas framföra detta i egenskap av handelsminister i trepartiregeringen. 400 000 nya jobb och vårdnadsbidrag på 10 000 kr. kräver Thorbjörn Fälldin — på nytt i opposition. Det var ganska tyst om detta då han själv satt som statsminister och rimligen borde haft större möjligheter att genomföra kraven. Man frågar sig nu hur de väljare som stödde de borgerliga partierna i förra valet och förde dem till regeringsmakten tack vare deras löften i valrörelsen känner sig i dag. Ja, det är alldeles klart att det måste ha utbrutit en mycket stor besvikelse bland de borgerliga väljare som satsade på dessa tre partier i förhoppning om att man skulle få stora skattesänkningar, i förhoppning om att få 10 000 kr. i vårdnadsbidrag osv. När dessa krav på nytt framförs med all kraft från de partier som nu har fått lämna regeringsmakten, säger sig naturligtvis dessa väljare: De här partierna är mycket bättre i opposition — i regeringsställning genomför de ju inte sina löften. För många människor känns det säkerligen som en befrielse att den splittrade borgerliga trepartiregeringen föll. Rickard Sandler sade en gång på 1920-talet i samband med en av de många regeringskriserna i dåtidens Sverige: ”Det är bättre att regeringen faller än att regeringsmakten förfaller.” Jag tror att det är sant också i det här läget. Det var ett regeringsmaktens förfall som var på gång den sista tiden bland de tre borgerliga partierna. När man den senaste tiden har bevittnat de hätska utfall som de tidigare regeringsbröderna har riktat mot varandra — med beskyllningar som man knappast trodde att ansvariga politiker skulle ta i sin mun — så förstår var och en att denna regering inte hade någon framtid. Därför var det en befrielse att regeringen gick. Det var dessutom nödvändigt med hänsyn till politikens och parlamentarismens trovärdighet. Herr talman! I början på det här året, den 13 januari, hade vi tillfälle att med den nu avgångne industriministern Nils G. Åsling diskutera sysselsättningsläget i mitt hemlän Skaraborg. När vi redovisade de stora bekymmer som vi hade märkt inom industrin och på sysselsättningens område inom vårt län fick vi av industriministern det beskedet att vi hade det mycket bättre i Skaraborgs län än man hade på andra håll i landet. De problem som vi brottades med då det gällde vår industri och vår sysselsättning var att anse som ett led i den allmänna konjunkturnedgången. Den avgångne industriministern Åsling sade emellertid att regeringen skulle följa situationen i länet med uppmärksamhet och självfallet vara beredd att vidta erforderliga åtgärder. Sedan vi hade denna interpellationsdebatt den 13 januari i år med Nils G. Åsling har vårt sysselsättningsläge i Skaraborgs län drastiskt försämrats. Vi har nu 9 843 arbetssökande enligt den senaste månadsräkningen. Det är en ökning med 2342 i förhållande till föregående år. Vi har 2723 direkt arbetslösa. Det är närmare 600 fler än den dag vi diskuterade det här med herr Åsling. Antalet arbetslösa kassamedlemmar har ökat med närmare 400 på ett år. Vi har dessutom närmare 900 fler i beredskapsarbeten i förhållande till föregående år. Men det allvarligaste av allt — och det har Arne Blomkvist redan berört — är att vi har 1 200 ungdomar utan arbete. Det är nästan en fördubbling av antalet arbetslösa ungdomar sedan vi hade vår debatt med förre industriministern Nils G. Åsling. Utöver arbetsmarknadspolitiska åtgärder — som vi kommer i åtnjutande av i Skaraborgs län såväl som på andra håll i landet — har vi inte märkt några som helst åtgärder ifrån regeringens sida för att förbättra sysselsättningsläget i länet. Tvärtom har man med regeringens goda minne lagt ned ett statligt företag i länet, nämligen Brasons i Skövde, vilket Sven-Gösta Signell senare i debatten kommer att beröra närmare. Vi har fått stora sysselsättningsproblem inom möbelindustrin i Tibro, och byggnadsämnesindustrin, som är en stor sektor i vårt län, har också stora problem. Det hela bottnar självfallet i det låga bostadsbyggandet i landet och den allmänna svångremspolitiken, som har inneburit att köpkraften har dragits ned bland de stora löntagargrupperna. När bostadsbyggandet minskar, som det gjort de senaste åren, och när löntagarnas köpkraft har dragits ned i den omfattning som nu har skett, ja, då drabbas hemmamarknadsindustrin på ett påtagligt sätt. Och det är främst på hemmamarknadsindustrin som vår sysselsättning i Skaraborgs län är baserad. Vi får hoppas att den nya enpartiregeringen kan ta litet mer hänsyn till de här problemen. Vi kommer att höra av oss från Skaraborgs län i de här sammanhangen, och vi kommer självfallet att peka på de löften som den förra regeringen ställde — om de gäller vet jag inte — om att man skulle följa våra problem i Skaraborgs län med uppmärksamhet. Låt mig slutligen, herr talman, i all stillsamhet konstatera att ingen av de borgerliga ledamöterna på Skaraborgsbänken hittills ansett sig ha anledning att delta i den här debatten. Men de har ju chansen än. Förhoppningsvis kommer de.

Herr talman! Inom hälsooch sjukvården pågår ett omfattande reformarbete. I flera fall har angelägna utredningar nu slutförts och förslag lämnats. Det är ingen överdrift att säga att många viktiga frågor nu väntar på sin lösning. För den nytillträdande regeringen innebär det ett stort ansvar att under detta riksdagsår föra i hamn en rad viktiga frågor som påbörjats under trepartiregeringens tid. Ett av de problem inom sjukvården som patienterna upplever som särskilt allvarligt är bristen på kontinuitet — detta att möta ständigt nya ansikten, nya läkare. Frågan bedömdes så viktig att en särskild utredning förra året fick i uppgift att skyndsamt lägga fram förslag om hur man skall kunna förbättra kontinuiteten i vården och ge patienten möjlighet att etablera en fast kontakt med en läkare som han känner förtroende för. Här kommer också distriktssköterskan in i bilden — en kategori som tyvärr ofta glöms bort i debatten men som är en ovärderlig resurs för svensk sjukvård när det gäller närhet, helhetssyn och kontinuitet. Syftet med utredningen, som inom kort kommer att lägga fram sitt förslag, är att snabbt bygga upp en lättillgänglig läkaroch sjuksköterskevård nära människorna med små vårdcentraler ute i bostadsområdena. Det är min varma förhoppning att den nya regeringen kan fullfölja de tidigare planerna på en proposition till riksdagen i början av nästa år. Jag hoppas också att regionsjukvårdsutredningen inom kort kan lägga fram ett förslag till hur man på bästa möjliga sätt skall kunna utnyttja och tillgodose behovet av sjukvårdens mest specialiserade resurser. Herr talman! Jag vill begagna tillfället att än en gång ta upp frågan om förebyggande insatser och om förbättrad egenvård. Hur väl vi än bygger ut sjukvårdssystemet kommer alltid en väsentlig del av hälsotillståndet i vårt land att bero på hur vi som enskilda individer är medvetna om hälsans villkor. Vi måste själva få och kunna ta en väsentlig del av ansvaret för vår egen hälsa, såväl vad gäller förebyggande åtgärder som i fråga om diagnostik och — i viss utsträckning — även behandling. Hälsooch sjukvården måste i ökad utsträckning satsa på information och kunskapsöverföring till patienter och allmänhet. Nämnden för hälsoupplysning, tobakskommittén — där ett remissbehandlat förslag om rökfria allmänna miljöer nu föreligger — fluorberedningen och den nyligen inrättade delegationen för livsmedelsoch näringsfrågor har här utomordentligt viktiga uppgifter. Med medel från socialdepartementets delegation för social forskning utvärderas nu behandling med fasta och hälsokost liksom också egenvårdens möjligheter i olika sammanhang. Jag hoppas att detta arbete kommer att fullföljas. Förbättrad information till patienterna är utomordentligt viktig för att dessa skall kunna bevara hälsan, för att tillfrisknandet skall påskyndas och för att återfall skall förhindras. Möjligheterna därtill måste därför aktivt tas till vara — vid vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar, under sjukhusvistelse och vid apoteken. På detta område är det inte fråga om stora dramatiska reformer utan om ett tålmodigt vardagsarbete för att på olika sätt och med hjälp av modern informationsteknik stärka medvetandet om hälsa och sjukdom. Läkemedlen utgör en väsentlig del av en effektiv sjukvård. Debatten på detta område har i vårt land till stor del kommit att röra sig om huruvida läkemedelsindustrin skall socialiseras eller inte. Jag vill bestämt hävda att en socialisering skulle vara direkt olämplig, inte minst ur kontrollsynpunkt. Ligger produktion och kontroll i samma hand är det enligt såväl utländska som svenska erfarenheter betydligt lättare att se mellan fingrarna med kontrollen. Vidare står klart att mycket få preparat av betydelse för sjukvården utvecklats i länder där läkemedelsindustrin har socialiserats. Målet måste i stället vara att få allt bättre och säkrare läkemedel till rimliga priser och ett förbättrat läkemedelskunnande hos både personal och patienter. Ett omfattande utredningsarbete har därför bedrivits på dessa områden. De tre utredningarna om läkemedelskontrollen, läkemedelsinformationen och läkemedelspriskontrollen har nu slutfört sitt arbete och remissbehandlats. Därigenom har hela läkemedelsområdet genomlysts på ett, vågar jag påstå, unikt sätt. Förutsättningar föreligger därför för ett kvalificerat reformarbete, för en fördjupad och effektiviserad läkemedelskontroll, där risken för biverkningar ytterligare bör kunna minskas, samtidigt som angelägna läkemedel snabbare än nu kan tillföras sjukvården. Också läkemedelsinformationen behöver utvecklas enligt de riktlinjer som angivits av informationsutredningen. Det behövs en successiv förstärkning av den produktobundna, jämförande läkemedelsinformationen för att främja användningen av lämpliga läkemedel och förebygga skadeverkningar. Det finns också ett stort behov av förbättrad information till patienterna, inte minst med hjälp av apotekens kvalificerade personal. Också behovet av förbättrat läkemedelskunnande hos inte minst den sjukvårdsoch socialvårdspersonal som har mycket att göra med de äldre måste tillgodoses. Också möjligheterna att med hjälp av bl.a. läkemedelskommittéerna göra industrins muntliga information mer rationell måste tas till vara. Vad slutligen gäller priskontroll på läkemedel bör det nu vara möjligt att få ett väl fungerande system för prisövervakning i läkemedelshanteringens alla led. Förberedelserna på hela detta område ligger långt framme. Jag hoppas att planerna på en samlad läkemedelsproposition i början av nästa år skall kunna fullföljas. Jag hoppas också att den nyligen avslutade utredningen om statens bakteriologiska laboratorium skall möjliggöra en snabb och slutgiltig bedömning av dess framtida organisation, till gagn för den svenska produktionen av sera och vacciner, liksom för den personal som alltför länge fått arbeta under osäkra och ur arbetsmiljösynpunkt ofta direkt olämpliga förhållanden. Även THX-frågan måste få en lösning. Vi har under decennier levt i ett tillstånd där THX-verksamheten bedömts olaglig men där myndigheter och rättsväsende av humanitära skäl tvekat att ingripa. Det är angeläget att komma fram till en lösning där de som sätter sitt hopp till THX kan få detta preparat utan risk för lagbryteri. Av allt att döma har den sittande THX utredningen kommit långt i detta sitt arbete. Under de gångna två åren har jag här i kammaren haft många debatter med socialutskottets värderade ordförande Göran Karlsson om hälsooch sjukvården, och då inte minst om äldresjukvårdens problem. Det har varit mycket exercis med siffror, som jag inte skall trötta kammaren med att upprepa. Men så mycket står klart beträffande de sänkta arbetsgivaravgifterna — de är nu 6 96 lägre än de skulle ha varit enligt socialdemokraternas förslag, vilket i sin tur innebär ca 2 miljarder kronor lägre lönekostnader för landsting och kommuner — att de betytt mycket för landstingens och kommunernas ekonomi.

Den socialdemokratiska utbyggnadsplanen på 10 000 långvårdsplatser under de kommande fem åren överträffas också av landstingens egna planer, som nu pekar mot en utbyggnad på nära 14 000 platser under samma period. Men långvård är inte bara en fråga om pengar, byggnader och apparatur. Det gäller också att ha den kompetenta och kvalificerade personal som behövs för att ge vården ett positivt innehåll. Jag vågar påstå att den i vintras framlagda äldresjukvårdsutredningen i hög grad bidragit till en mer realistisk och progressiv attityd till de långtidssjuka och deras vårdbehov. Allmänläkarutbildningen kommer också att nästa år förlängas med sex månaders långvårdsmedicin, vilket får stor betydelse för många äldre som vistas i sina hem eller får vård på ålderdomshem eller lokala sjukhem. Det är också viktigt att kunskaperna om de äldre och långtidssjuka förstärks i grundoch vidareutbildningen liksom i fortbildningen av olika personalkategorier samt att omvårdnad och rehabilitering ges samma status som diagnostik och terapi. Jag hoppas också att det skall bli möjligt att successivt tillföra samtliga universitet och högskolor en forsknings-, utvecklingsoch utbildningsenhet inom långvårdsmedicinen, också detta i enlighet med äldresjukvårdsutredningens förslag. Jag nämnde nyss de ambitiösa nybyggnadsplanerna för långvårdskliniker och sjukhem. Tyvärr är utbyggnadsplanerna för hemoch dagsjukvården inte lika ambitiösa, trots den stimulans som den den 1 januari i år införda ersättningen från sjukförsäkringen borde innebära. Utbyggnaden av kvalificerad dagoch hemsjukvård är särskilt angelägen, eftersom den i många fall kan utgöra ett såväl mänskligt som vårdmässigt bättre alternativ. Redan i regeringsdeklarationen hösten 1976 slogs fast att samhällets stöd till de handikappade skulle förbättras. Under de gångna två åren har också — trots det bekymmersamma ekonomiska läget — avsevärt förstärkta insatser beslutats. Men trots detta återstår mycket att göra för att ge de handikappade så långt möjligt samma villkor som andra på samhällslivets alla områden. Reformverksamheten på detta område måste fortsätta. Jag hoppas — för att nämna ett enda exempel från mitt tidigare ansvarsområde — att beslut redan i vår skall kunna fattas i enlighet med texttelefonutredningens förslag om texttelefon för döva, svårt hörselskadade och talskadade. Även i övrigt pågår ett omfattande utredningsarbete. Jag tänker då framför allt på SIO-utredningen om sjukvårdens inre organisation, som har att behandla frågor om gruppvård och lagarbete och självstyrande kliniker, och den redan av Sven Aspling tillsatta utredningen om hälsooch sjukvårdslagstiftningen, kallad HSU. Låt mig, herr talman, helt kort beröra de tankegångar som på senaste tiden sipprat ut från HSU-utredningen och som går ut på att det skulle vara landstingen som avgör om det får förekomma någon privat verksamhet, hur den i så fall skall se ut och vilken omfattning den skulle ha. Så mycket synes stå klart att man från socialdemokratiskt håll drivit en linje som skulle ge landstingen all makt över sjukvården. Ett sätt att åstadkomma detta skulle vara att till landstingen överföra också de försäkringsmedel som i dag betalas ut till privatpraktiserande läkare, tandläkare och sjukgymnaster för att garantera låga patientavgifter. Får landstingen använda dessa medel efter eget gottfinnande, skulle det möjliggöra en effektiv strypning av den enskilt bedrivna vårdverksamheten i de landsting som så önskar. Resultatet skulle bli en socialisering av hälsooch sjukvården i landstingens regi. Min bestämda uppfattning är tvärtom att vårdutbudet så långt möjligt måste svara mot patienternas önskemål och behov. I stället för att ta bort vårdformer som många patienter vill ha som ger valfrihet och dessutom oftast lägre kostnader för skattebetalarna gäller det att ta bort ekonomiska och andra hinder för de patienter som efterfrågar sådan vård. Trepartiregeringen gjorde det också möjligt för privatpraktiserande sjukgymnaster och s.k. fritidspraktiker att ansluta sig till försäkringen och den vägen hålla patientavgifterna nere. Herr talman! Monopol är aldrig eftersträvansvärt. Tvärtom är mångfald och valfrihet ägnade att snabbare föra utvecklingen framåt och även den vägen bidra till effektivare och mänskligare vårdformer. Detta utesluter ingalunda — tvärtom — att mycket kan och bör göras för att förbättra samarbetet mellan enskilt bedriven och offentlig vård och dra nytta av varandras erfarenheter. Allra sist, herr talman, några ord om den psykiatriska vården. Även om den i många avseenden nära nog revolutionerats under de senaste decennierna, återstår mycket att göra, inte minst vad gäller förebyggande och uppsökande åtgärder liksom också möjligheterna till eftervård. En klarare gränsdragning mot andra ansvarsområden såsom socialvården, arbetsvården och kriminalvården är också angelägen. Inom psykiatrin har sedan länge rests krav på en begränsning av de fall där LSPV, lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, får tillgripas. Det är därför min varma förhoppning att det under arbetet på en ny socialtjänstlag skall bli möjligt att tillgodose vårdbehoven för missbrukare som annars löper risk att gå under utan att samtidigt psykiatrisera också sådana vårdbehov som inte i första hand är psykiatriska. En sådan lösning skulle i många fall innebära ett steg bakåt ur såväl vårdsom rättssäkerhetssynpunkt. Det väsentliga måste vara att enas om i vilka fall trots allt vård mot den enskildes vilja alltjämt bör får ske, var den i så fall skall förläggas för att vara till största nytta och hur garantier för förbättrad rättssäkerhet skall kunna erhållas. Personligen menar jag att en kombinerad social och medicinsk vårdlag, enligt vilken efter behov socialvård och sjukvård tar sin del av ansvaret, vore att föredra. Den vårdbehövandes bästa måste också här stå i förgrunden.

Herr talman! Med hänvisning till vad som sägs i regeringsförklaringen i fråga om dess näringspolitiska ambition vill jag anföra några synpunkter. Det sägs följande: ”Det är en central uppgift att fullfölja arbetet på att skapa balans i samhällsekonomin och stärka Sveriges ställning som industrination i främsta ledet. Vi bör sträva efter att fullt utnyttja landets produktionsförmåga. —-—- Investeringarna för framtiden måste komma i gång. Stora näringspolitiska insatser är nödvändiga. Riktlinjer för den framtida sysselsättningen, näringsoch regionalpolitiken skall utarbetas.” En politik med denna målsättning tror jag att vi kan vara överens om, men frågan är: Hur långt är den nya regeringen beredd att gå för att klara denna uppgift? Jag skall i detta anförande endast ta upp läget inom skogsindustrin och konkret belysa detta utifrån situationen i Ådalen. Men låt mig allra först få konstatera en utveckling som är mycket oroande. Och det är att man i de stora krisbranschernas skugga — varven, tekoindustrin och stålindustrin — håller på att glömma bort de regioner som sedan årtionden tillbaka levat med en ständig krisutveckling. Och till dessa regioner hör Ådalen. Dagens Nyheter skrev på sin ekonomisida den 10 oktober i år: ”Regeringskrisen har kommit som ett streck i räkningen för Ådalen, vars kommunalpolitiker nästan trodde att statens medverkan till att säkra nya jobb i Väja var klar. Sedan 1964 har 1500 jobb försvunnit ur Ådalens skogsindustri.” Skribenten fortsätter: ”NCB, skogsindustrins sista bjässe i Ådalen, är i kris. Visst har Ådalen haft kriser förr, men nu är det värre än nånsin. Nu har man kommit till en gräns som inte får överskridas.” Det är ingen överdrift när man i denna redovisning av läget i Ådalen använder uttrycket, att det är ett drama som håller på att fullbordas. Detta i en bygd där 32 26 av befolkningen är pensionärer och 27 ?6 är i åldern 45-65 år. Till detta skall läggas att enbart i Kramfors är ytterligare över 450 industriarbetstillfällen hotade inom den allra närmaste tiden. Det gäller Sandvikens cellulosafabrik med ca 200 anställda, Väja sågverk som genom rationalisering minskar med ca 100, AB Eiser som minskar med 50, AB Sigmas gummifabrik med ca 70 och Ådalsmetall med ca 20.

Bygdens befolkning har hoppats att den sedan länge planerade stora utbyggnaden av ett journalpappersbruk i Väja äntligen skulle vända denna ödesdigra utveckling. Den skulle ge varaktig sysselsättning åt omkring 400 personer och under en tvåårig byggnadstid åt maximalt 500 byggnadsarbetare. Genom denna satsning på en framtidsinriktad investering i vidareförädling av massan skulle hela Ådaiens näringsliv få den välbehövliga stimulans som måste till, om bygden skall överleva. Den möjliggör också att de 200 anställda i Sandvikens fabrik som skall läggas ner kunde garanteras fortsatt sysselsättning. De utgör en erfaren och välutbildad arbetskraft som kommer att behövas för det nya pappersbruket liksom de som eventuellt friställs vid en rationalisering inom NCB:s sågverk. Men för denna investering erfordras kapital, som NCB i dag inte är i stånd att ställa upp med. Därför har vi efter otaliga uppvaktningar hos regeringen Fälldin utlovats samhällets medverkan. I debatten här i kammaren den 31 maj i år om stödet till NCB uttalade dåvarande industriministern Nils G. Åsling i en replik till Rune B. Johansson: ”Jag är också överens med Rune Johansson om att det är angeläget att vi mobiliserar det nödvändiga investeringskapitalet inom skogsindustrin för att föra näringen vidare och för att finansiera de olika utvecklingsprojekt som finns på planstadiet f. n. Jag är för min del beredd medverka till att kapital mobiliseras för detta.” Sedan har förre industriministern Åsling så sent som i september månad vid en förnyad uppvaktning förklarat att Väja-utbyggnaden är just ett sådant projekt som både med hänsyn till dess framtidsinriktade karaktär och med hänsyn till dess regionalpolitiska betydelse bör få högsta prioritet. Det bör i det här sammanhanget också erinras om att när riksdagen i våras tog ställning till NCB-lånet, så uttalade ett enhälligt näringsutskott önskvärdheten av att denna utbyggnad snarast kommer till stånd och att staten ställer erforderliga finansiella resurser till förfogande. Som helhet är den svenska skogsindustrins finansiella situation sådan som den beskrivs i den skogspolitiska rapport som förelades den socialdemokratiska partikongressen för en tid sedan. Det heter i den rapporten bl.a. följande: ”Man kan inte räkna med att privat kapital i någon större utsträckning står till förfogande för riskbärande investeringar i skogsindustrin, utöver vad som kan genereras inom företagen. De nyemissioner som gjorts av skogsindustriföretagen på senare år är obetydliga. Det är därför viktigt för skogsnäringen att vi stärker det kollektiva sparandet. Detta är nödvändigt dels för att öka utrymmet på kreditmarknaden, dels för att öka tillgången på riskvilligt ägarkapital.” Insikten om detta förhållande delas numera också av ledande företrädare för den privata skogsindustrin, något som på den allra senaste tiden kommit till uttryck. Jag har, herr talman, med det anförda velat fästa den nya regeringens och främst den nye industriministerns, Erik Huss, uppmärksamhet på behovet av snara åtgärder i en för en hel region avgörande fråga. Industriministern är visserligen inte närvarande i kammaren, men jag vill trots det försäkra honom om att vi på nytt kommer att göra oss hörda i den här frågan direkt till regeringen. Det jag inledde mitt anförande med kommer då åter att aktualiseras, och vi kommer att fråga om regeringen är beredd att i samband med det här redovisade konkreta exemplet infria de löften som avgivits i regeringsförklaringen och som löd: ”Investeringarna för framtiden måste komma i gång. Stora näringspolitiska insatser är nödvändiga.” Herr talman! Människorna i Ådalen väntar på ett snart och positivt besked.

Herr talman! Arbete åt alla är ett viktigt mål i den politiska kampen. Under de senaste åren har man misslyckats med den uppgiften. Fler människor är i dag arbetslösa än på länge. Hundratusentals löntagare och deras familjer lever i ovisshet om sin framtida sysselsättning. Sedan den borgerliga trepartiregeringen tillträdde i oktober 1976 har arbetslösheten fördubblats, vilket bevisar att man misslyckats i den viktigaste samhällsfrågan. Värst har arbetslösheten drabbat ungdomen. Många riskerar att bli utslagna och för långa tider hamna utanför arbetslivet. Det hade inte behövt ske om riksdagen i tid följt de socialdemokratiska förslagen om sysselsättningsåtgärder för ungdomen. Även i mitt eget län, Kristianstads län, har utvecklingen drastiskt försämrats. Omsvängningen blev klart märkbar i början av 1977. Den låga aktiviteten i landet har på olika sätt påverkat sysselsättningen negativt. Lågkonjunkturen med åtföljande tveksamhet har inte skapat några nya jobb i någon större omfattning. Industriinvesteringarnas minskning med hela 30 26 sedan regeringsskiftet 1976 medför redan nu svåra konsekvenser. Just nu är 3 400 personer utan arbete i vårt län, vilket är I 000 fler än för bara ett år sedan. Nära hälften av de arbetslösa är under 25 år. Andelen kvinnor uppgår till 58 96. Till dessa siffror kommer 2 500 som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är relativt höga siffror för vårt lilla län. Arbetsmarknadsläget väntas bli än svårare under vintern, om inte radikala åtgärder sätts in. Behovet av regionalpolitiska insatser är i vissa delar av länet mycket stort. Länsmyndigheterna har hos regeringen åter aktualiserat frågan om Östra Göinges, Simrishamns och Tomelilla kommuns inordnande i den s.k. grå zonen. Regeringskrisen har fördröjt beslut i denna fråga. Ett positivt besked måste komma mycket snart. I annat fall blir situationen mycket svår för många människor i stora delar av östra Skåne. Efter en lång period med en tillfredsställande utveckling har östra Skåne drabbats av svåra företagskriser, som mycket snart kan fördubbla arbetslösheten. Omsvängningen har gått snabbt och antalet företag i akut kris är högt i förhållande till antalet i andra regioner. Varje dag möter vi människor som känner stor oro över det som sker. De företag det närmast gäller är Broby Industrier AB med 380 anställda, Junesco i Lönsboda med 206 anställda, Karpalunds Sockerbruk med 165 anställda, Östanå Bruk med 190 anställda, Hjärsås Skofabrik med 44 anställda, sågverken i Nävlinge och Christinehov med 20 anställda. På grund av krisen vid Hvilans Mekaniska Verkstads AB i Kristianstad i fjol går 100 personer fortfarande arbetslösa. Dessutom är 300 anställda vid AB Önos i Tollarp och Novia i Kristianstad i farozonen, om regeringen genomför förslaget om punktskatter på saft och juice. Därför måste vi på allt sätt motsätta oss detta förslag. Sammanlagt lever i vårt län närmare 1 500 med ett direkt hot om friställning. Säkerligen har vi inte sett slutet än, ständigt överraskas vi av nya problem. Allt fler löntagare ställer sig allt oftare frågan: Får jag behålla mitt jobb? Vad händer med orten där jag bor, då det enda företaget läggs ned? Frågor av det här slaget skall inte behöva ställas. Människorna måste känna trygghet i sin anställning. Det är ett hårt och cyniskt spel som bedrivs av bolagsherrarna i samband med hot om nedläggning. Företagen tar inget som helst ansvar för anställda eller för orter. Bakom kriserna döljer sig marknadskrafternas mål, nämligen att åstadkomma största möjliga vinst för ägarna. Jag kan peka på två direkta fall, där storbolag vill lägga ned driften enbart för att öka vinsten och därmed utdelningen till aktieägarna. Jag åsyftar bl.a. Karpalunds Sockerbruk, som jag tidigare haft uppe i riksdagen i en debatt med förre jordbruksministern. AB Cardo, som är ägare till Karpalunds Sockerbruk, är definitivt inte något förlustföretag. Samtidigt som Cardo vill lägga ned sockerbruket lämnar koncernen ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. För det senaste året ökade överskottet från 158 milj.kr. till 220 milj.kr. Utdelningen till aktieägarna ökade från 24 milj.kr. till 28 milj.kr. Genom nedläggningen av sockerbruket kalkylerar man med en vinst på ytterligare mellan 5 och 10 milj.kr. En sådan åtgärd kan vi naturligtvis inte acceptera. Vi kräver att Karpalunds Sockerbruk skall leva vidare. I fredags nåddes vi av det dystra beskedet att Östanå Bruk med 190 anställda skall läggas ner. Ägaren Södra Skogsägarna med 10 000 anställda och en omsättning på 3 000 milj.kr. tjänar 6 milj.kr. om året på att lägga ner Östanå Pappersbruk och därmed en hel by. Ett stopp i Östanå innebär också en tragedi för många familjer och ett hårt slag för bygden. Detta är några exempel på hur den borgerliga kapitalismen uppträder ute i bygderna. Situationen är ungefär likartad vid Junescofabriken i Lönsboda. Fram till december månad har man garantier för sysselsättningen; därefter vet man inte vad som händer. En nedläggning av företaget får svåra konsekvenser för Lönsboda. Junesco är nämligen ortens största industri och den enda kvinnliga industrin, och en nedläggning drabbar främst kvinnor och ungdom. En nedläggning innebär en dödsdom över detta lilla nordskånska samhälle. Detsamma gäller för Östanå med bruket som enda arbetsplats. Därför måste såväl Junesco i Lönsboda som Östanå Bruk räddas. Då det gäller Broby Industrier publicerades i september en räddningsplan för företaget. Flera villkor måste dock uppfyllas innan faran är över för den här gången. Bl. a. behövs det statliga kreditgarantier, och dessa brådskar. Den förlustbringande spånplattefabriken måste också inlemmas i ett eventuellt nytt riksomfattande spånplatteföretag. Det är viktigt att de här planerna snabbt sätts i verket. Kriserna i östra Skåne men även på andra håll visar att facket, kommunen och länsmyndigheterna släpps in alltför sent. Bolagsstyrelserna vill tydligen inte störas i sina nedläggningsplaner. Ofta bor ägarna utanför regionen, och i en del fall är de helt anonyma. Detta försvårar snabba och konstruktiva lösningar av problemen. Mot bakgrunden av de kriser som vi fått bevittna i östra Skåne finns det anledning att rikta hård kritik mot företagsägarna, framför allt för bristande socialt ansvar. På grund av den allians som finns mellan centerpartiet och Södra Skogsägarna är nedläggningen av Östanå anmärkningsvärd. Vi måste kraftigt reagera mot det som sker i Östanå. En given konsekvens av kriserna i dagens Sverige är att vi måste få en planerad sysselsättning. Lokalt och regionalt kan man inte göra så mycket för att lösa sysselsättningsproblemen. Länets myndigheter har inga resurser eller befogenheter att ingripa. Enda hoppet står ibland till staten, som i vissa fall kan gå in med bidrag, lån eller garantier. Men i dagens politiska läge ställs det inga krav på företagen. De kan agera hur som helst. Så får det inte fortsätta längre. Vi får inte överlåta åt marknadskrafterna att ta hand om strukturomvandlingen. Omvandlingen inom näringslivet får inte gå till så att människorna drabbas av arbetslöshet eller andra sociala problem. Storföretagens bristande ansvar gör det nödvändigt med ett planmässigt näringsliv, där man tar hänsyn till de enskilda människorna. Svenskt näringsliv måste ställas under demokratiska regler.

Herr talman! En av statens och kommunernas viktigaste uppgifter är att skapa trygghet åt medborgarna. Det moderna samhället måste ge trygghet i många avseenden — trygghet mot krafter — inom eller utom vårt land — som kan ha till syfte att angripa Sveriges oberoende och självständighet eller som vill bryta sönder den representativa demokratin, som är grunden för det svenska statsskicket. Samhället har till uppgift att svara för medborgarnas välfärd i många avseenden. Social trygghet är en medborgerlig rättighet. Den innefattar trygghet i livets många skeden: trygghet till utbildning, i arbetslivet, i boendet, vid sjukdom och på gamla dar. Det finns många fler trygghetsbegrepp som är väsentliga. Ett av dem är medborgarnas rätt till skydd för liv, hälsa, integritet och egendom, till skydd för övergrepp och våld från andra. Det är den delen av trygghetskravet vi moderater — kanske mer än företrädare för andra partier — funnit så viktig att markera, utveckla och förverkliga. Det är den del av trygghetskravet vi sammanfattar i begreppet rättstrygghet. Men i begreppet rättstrygghet lägger vi också den enskilda individens skydd gentemot en statsmakt som kan bli för stark, för mäktig, för dominerande i förhållande till den enskilde. Kravet på medborgerliga frioch rättigheter, på medborgarnas likhet inför lagen, kravet att domstolar och myndigheter skall vara sakliga och opartiska, kravet på en lagstiftning som överensstämmer med medborgarnas rättsmedvetande ingår också i trygghetsbegreppet. Vi har många gånger från moderat håll hävdat nödvändigheten av att lagar och förordningar är begripliga för envar, att de inte tyngs av onödiga detaljregleringar och föråldrade bestämmelser. Vi anser att lagstiftningen i princip inte skall ha tillbakaverkande kraft, vi önskar en lagstiftning som i sina enskildheter har en så hög grad av precision att den uppfyller sådana elementära rättssäkerhetskrav som att lika fall skall behandlas lika och att den som företar en rättshandling då skall ha rimliga möjligheter att förutse konsekvenserna av den. Det lagförslag om generalklausul i skatterätten som har utarbetats i budgetdepartementet och som nu är föremål för remissbehandling är enligt min mening exempel på lagförslag som inte uppfyller sådana krav. Det står i Olaus Petris domarregler bl.a.: ” Alla lagar skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa, och därföre då lagen bliver skadlig, så är det icke mera lag, utan olag, och bör avläggas.” Det är, herr talman, ingen dålig handlingsregel heller för dagens lagstiftare, vare sig de finns i riksdagshuset eller i kanslihuset. Ett problem i det moderna samhället är den omfattande normgivning som sker, mängden av lagar och förordningar. Det försvårar överskådligheten och möjligheterna för både enskilda, myndigheter och organisationer att ha kunskap om gällande lag, ett krav som statsmakten faktiskt ställer och sannolikt också måste ställa. Men då bör samma statsmakt också underlätta och inte försvåra möjligheterna att uppfylla det kravet. Det förekommer ideliga ändringar i gällande författningar. Författningarna träder i kraft snart sagt vid varje tidpunkt under året. Det gör det svårare att ha kunskap om dem och att tillämpa dem. Det är en kritik som drabbar regeringarna under senare tid. Herr talman! Det är naturligtvis en truism — som så mycket annat som sägs av så många från denna talarstol — att hävda att samhället måste föra en effektiv kriminalpolitik. Men det bör ändå sägas. Brottsligheten ligger fortfarande på en nivå som är allt annat än godtagbar. Statistiska centralbyråns statistik över antalet anmälda brott mot brottsbalken visar för tiden januari-augusti i år på ca 427 000. Det är en nedgång i jämförelse med samma tid 1977, men ungefär lika många som anmäldes 1976. Den släpphänthet som den socialdemokratiska regeringen länge visade i kampen mot brottsligheten drabbade i första hand de enskilda människorna. För socialdemokraterna tycks det vara viktigare att skydda samhällets intressen än att skydda den enskilde.

Narkotikan är fortfarande ett gissel i samhället. Den värsta konsekvensen av den är naturligtvis de mänskliga tragedier som så ofta är följden av missbruket. Men narkotikabrottsligheten utgör också inkörsporten till annan brottslighet. Med narkotikamissbruket följer andra typer av brott: olika slag av tillgreppsbrott, inbrott, rån m.m. Stöldgodset skall avyttras och omsättas i pengar som skall finansiera inköp av ny narkotika. Det ger i sin tur grund till en omfattande häleriverksamhet. Kvinnliga narkomaner drivs till prostitution för att finansiera sitt missbruk. Detta ger i sin tur möjlighet till olika former av koppleribrott. Narkotikahajarna sysslar också med sådan verksamhet där handel med begagnade bilar, fastighetsaffärer, skattebrottslighet m.m. utgör väsentliga inslag. Otvivelaktigt är en så stor del i dag av brottsligheten kopplad till narkotika att polisverksamheten måste byggas upp med en stark inriktning på bekämpning av langarkedjor och narkotikasyndikat. Att en sådan verksamhet kan ge resultat visar bl.a. den sprängning av en stor narkotikaliga som har skett i dagarna. Narkotikamissbruket är också utbrett på kriminalvårdsanstalterna. Det sägs ibland att det är lättare att få tag på narkotika inne i ett fängelse än utanför. Här måste från statsmakternas sida ytterligare åtgärder sättas in för att skapa narkotikafria anstalter. Det är i hög grad inhumant och oförsvarligt att när samhället som påföljd för brottsliga gärningar berövar en människa hennes frihet, samma samhälle under den tiden inte kan skydda vederbörande från att fortsätta eller komma in i narkotikamissbruk. En arbetsgrupp inom moderata samlingspartiet med uppgift att lägga fram förslag till effektivare brottsbekämpning har angivit några riktlinjer för att effektivisera kampen mot narkotikaproblemen. 1. Åtalspraxis beträffande otillåtet narkotikainnehav bör skärpas. 2. Stockholmsförsöket med särskild narkotikarotel utvidgas till flera delar av landet. 3. Narkotikabrottslingar måste stå under effektivare anstaltsbehandling. 5. Insmuggling av narkotika på anstalterna måste bemästras genom att möjligheterna att visitera besökare ökas. Om dessa förslag realiserades skulle vi ta ett steg på vägen för att bekämpa en av vårt samhälles allra värsta företeelser. Herr talman! En av de viktigaste uppgifterna i brottsbekämpningen har polisen. Den enskilde polismannens arbetssituation på fältet borde uppmärksammas mer. Han eller hon blir i regel det lagbundna samhällets första utpost gentemot dem som sätter sig över de regler samhället självt har skapat för att ordnade förhållanden skall råda mellan de enskilda individerna. Polisens olika organ följer de uppgifter statsmakterna har ålagt dem och klarar enligt min mening med få undantag sitt ofta komplicerade arbete på ett både smidigt och effektivt sätt. Eftersom det ideligen kommer högljudd kritik från vissa grupper, vilkas numerär visserligen torde stå i omvänd proportion till deras höga röstläge, men vilkas syften med kritiken är ganska genomskinliga, kan det finnas anledning för medborgarna — och särskilt politikerna — att åtminstone bidra till den bättre tillfredsställelse i arbetet det kan innebära för polisen att få erfara en mer uttrycklig uppskattning för sitt arbete. På omslaget av senaste numret av Svensk Polistidning finns en bild av en polis som överraskad fått en blombukett i samband med ett uppmärksammat och komplicerat tjänsteuppdrag i Stockholm. Det kanske finns anledning för både allmänhet och politiker att oftare än som sker ge en blomma genom att uttrycka sin uppskattning av ett slitsamt och påfrestande arbete för att samhället skall fungera. I kampen mot brottsligheten är arbetet mot ungdomsbrottsligheten särskilt viktigt, och även om särskilt ungdomsbrottsligheten till stor del är beroende av åtgärder utanför den egentliga kriminalpolitikens fält saknar inte åtgärder inom detta fält betydelse. Vi står väl nu inför förändringar i påföljdssystemet. Det måste vara en utomordentligt viktig uppgift för samhället att ständigt söka nya vägar som kan hjälpa ungdomsbrottslingar att sluta att begå brott. Samhället måste sätta in alla resurser för att hindra att unga lagöverträdare också blir gamla lagöverträdare när de inte längre är unga. Nya påföljdssystem bör övervägas, och här utgör den rapport från brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp som nu föreligger ett bra underlag. När det gäller ungdomsbrottsligheten finns det anledning att mer seriöst än som skett i brottsförebyggande rådets rapport dock överväga påföljder såsom veckoslutsfängelse och samhällsnyttigt arbete, påföljder som används i flera andra länder och som man där säger sig ha god erfarenhet av. Just när det gäller unga lagöverträdare är det särskilt viktigt att tiden mellan brott och lagföring blir så kort som möjligt. Ett system med jourdomstolar, åtminstone på större orter, har vi från moderat håll sedan flera år begärt att få belyst, och riksdagen har dess bättre accepterat denna begäran. Utformningen av kriminalvårdens permissionsbestämmelser innebär en svår balansgång mellan olika intressen. Målet måste vara att varje intern efter fängelsestraffets slut skall kunna fungera i samhället utan att göra sig skyldig till nya brott. Möjligheten till permission, särskilt under senare delen av ett längre frihetsstraff, är naturligtvis betydelsefull som förberedelse för vederbörandes funktion i arbetsliv och samhälle. Men samtidigt begås många brott just av dem som har permission eller har rymt efter permission. Många människor anser det orimligt att också grova förbrytare fått upprepade permissioner, trots att de begått både våldsoch egendomsbrott under dessa. Här behöver det förslag som nu föreligger om en uppstramning verkligen genomföras. Herr talman! Huruvida den nya regeringen kommer att kunna ta erforderliga initiativ för att fullfölja en nödvändig förbättring av kriminalpolitiken återstår att se. Den nya regeringsförklaringen innehåller ingenting om kriminalpolitik. Moderata samlingspartiet kommer i varje fall att fortsätta arbetet för att genom åtgärder inom kriminalpolitiken och på andra områden förbättra rättstryggheten för medborgarna.

Härmed anhåller jag om ledighet från mitt uppdrag som riksdagsledamot under perioden den 6 november — den 31 december 1978 för att tjänstgöra som statssekreterare i statsrådsberedningen. Stockholm den 26 oktober 1978 Daniel Tarschys

Herr talman! Lars Werner har angett att en regeringsmedlem har visat sig vara en av de största intressenterna i ett företag som levererar stora mängder ammunition till försvaret. Lars Werner har därvid frågat mig om jag anser det godtagbart att en regeringsmedlem har ägarintresse i ett företag som i stor utsträckning är beroende av leveranser till staten och om detta är ägnat att skapa tilltro till regeringen. Lars Werners uppgifter är så till vida riktiga att försvarsministern har haft en post aktier i ett företag, som i sin tur bl.a. äger ett aktiebolag som levererar varor till försvaret. I samband med inträdet i regeringen har försvarsministern sålt dessa aktier. Han har också, liksom andra statsråd, lämnat alla uppdrag i bolagsstyrelser. Om något ärende rörande det nämnda företaget skulle behöva prövas av regeringen kommer försvarsministern inte att delta i handläggningen. Dessa åtgärder måste undanröja varje tvekan om regeringens opartiskhet.

Herr talman! Jag har svarat på den fråga som Lars Werner har ställt, och av svaret framgår att försvarsministern inte längre har några intressen i det företag som har åberopats. I ett nyligen utsänt pressmeddelande har regeringen dessutom angivit vilka allmänna principer som kommer att tillämpas i det här avseendet. De innebär bl.a. att samtliga statsråd kommer att publicera sina aktieinnehav — f. ö. inte bara sina egna utan också sin makes/makas och sina minderåriga barns. I övrigt kan sägas om detta pressmeddelande, som Lars Werner har tillfälle att ta del av, att det innebär att den nuvarande regeringen inför starkare garantier för oväld än man någonsin tidigare har ansett sig nödsakad att göra i Sverige.

Herr talman! Som jag nyss nämnde kommer Lars Werner och alla andra att få en fullständig redovisning av alla statsråds aktieinnehav. Får jag sedan också påminna Lars Werner och andra om att det faktiskt inte är något kriminellt att äga aktier i Sverige. Det är dessutom inte heller rimligt att begära att människor som har aktier och som på det viset bidrar till att bygga upp det svenska näringslivet av det skälet skulle uteslutas från politiska uppdrag.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag med anledning av aktionen i Mullvaden avser att vidta några åtgärder för att förhindra ett upprepande av de övergrepp, som enligt henne ägde rum, och därmed också förbättra polisens egen arbetsmiljö. Enligt 2 § i polisinstruktionen skall polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det åligger härvid polisen att bl.a. vidta de åtgärder som behövs när den allmänna ordningen och säkerheten har kränkts.

Såvitt jag kunnat finna genomfördes emellertid den samlade aktionen på ett tillfredsställande sätt. Självfallet är jag i fortsättningen liksom hittills beredd att verka för att arbetsmiljön för polisen förbättras. Åtskilligt har gjorts och görs fortlöpande i det syftet. Såvitt jag hittills kan bedöma finns det inte anledning att ge dessa strävanden någon ändrad inriktning med anledning av utrymningen av de fyra byggnaderna i kvarteret Mullvaden. Vad som har sagts nu utesluter naturligtvis inte att bl.a. den utvärdering som polisen själv gör, liksom de undersökningar som genomförs i fråga om särskilda fall, kan ge underlag för ytterligare överväganden i de nu aktuella hänseendena.

Herr talman! Almarna 1971, Kungstorget 1976, Ålidhem 1976 och Mullvaden 1978 — historien upprepar sig, historien om hur vreda medborgare rest sig och protesterat mot beslut fattade av prestigefyllda politiker, som hänsynslöst kört över folkviljan och som beslutat skövla delar av vår historia och kultur. I samtliga dessa fall kallades polisen in för att med våld genomdriva dessa maktfullkomliga beslutfattares s.k. lag och ordning. Samtidigt som Per-Olof Hanson och John-Olle Persson fegt gömde sig i Stockholms stadshus reds sympatisörer till ”mullvadarna” ner, trakasserades de omkringboende — däribland många barn — och förstördes mullvadarnas tillgångar utan att den s.k. lagen ingrep. Spekulationer i fastigheter av skumma bostadshajar är tillåtna i vårt s.k. rättssäkerhetssamhälle, skövling av natur och kulturhistoria är tillåten och förgiftning av luft och människor är också tillåten. Men, herr talman, de som protesterar mot detta är laglösa. De möts av en halvmilitariserad ridande polis med piskor, batonger och hundar, och deras tillgångar får förstöras med lagens goda minne. Kriminalisera i stället spekulationerna i bostäder, men tillåt protester av det slag det varit fråga om vid almarna, i Ålidhem och på söder i Stockholm! Det kräver en levande demokrati. Det yttersta politiska ansvaret faller självfallet på de uppblåsta kommunalpolitikerna, som vägrat att ens diskutera med mullvadarna. Men detta får inte innebära att landets högste ansvarige för rättssäkerhetsfrågorna sitter med armarna i kors utan att göra något för att undvika polisvåldet. Justitieministern påstår sig värna om polisens arbetsmiljö. Det gör vi också, men det bästa sättet att göra det är att inte tillåta övergrepp av det slag som förekom i Mullvaden, utan tvärtom utvidga de demokratiska frioch rättigheterna till att omfatta protester av det slag som det här har varit fråga om. Jag skulle vilja sluta med en fråga till justitieministern med anledning av det som han sade allra sist: Får man uppfatta det beskedet så att han nu tar de här frågorna på allvar och är beredd att ge polisen ändrade instruktioner i sådana fall?

Herr talman! Som jag redan har framhållit är polisen enligt sin instruktion bl.a. skyldig att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det är också viktigt att polisen främjar ett gott samarbete med allmänheten. Vad som nu sagts kan ibland upplevas som en besvärande rollkonflikt i det särskilda fallet, men enligt min uppfattning är uppgifterna i ett vidare perspektiv väl förenliga. Jag tror alltså att den stora allmänheten inser att polisen i vissa situationer måste tillgripa våld för att upprätthålla den ordning och säkerhet för medborgarna som det är samhällets uppgift att garantera. Polisen har en svår och grannlaga roll i samhället. Den repressiva naturen i en del av polisverksamheten medför att polisen lätt utsätts för kritik. Polisen måste också finna sig i att vara utsatt för en fortlöpande ingående granskning, även om det många gånger upplevs som pressande. Men vi har å andra sidan alla ett ansvar, och det är ett viktigt led i det sammanhanget att arbetsmiljön för polisen förbättras, så att olika angrepp på polisen inte utan vidare godtas som fakta. Vi måste sträva efter att våra ställningstaganden byggs på vad som har visats vara objektivt klarlagt. I fallet Mullvaden finns det en rad anmälningar som rör enskilda fall, och de är nu föremål för utredning. Innan utredningen är slutförd kan jag inte göra något uttalande om resultatet.

Herr talman! Det finns ett omfattande missnöje ute bland folk mot spekulationer i fastigheter, mot hyreshajar, mot, som jag framhöll tidigare, den skövling av vår natur som försiggår runt om i landet. När folk protesterar mot detta tillgriper man alltså polismakten för att med våld slå ned de här protesterna. Jag tycker det ur rättssäkerhetssynpunkt är allvarligt. En levande demokrati kräver att sådana här protester blir tillåtna. Annars kommer maktlösheten att sprida sig bland folket, och det är ur demokratisk synpunkt oerhört allvarligt.

Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig om den nuvarande regeringens kriminalpolitiska inriktning kommer att skilja sig från den förra regeringens och — om så är fallet — i vilket avseende. I de regeringsförklaringar som den tidigare regeringen har avgett 1976, 1977 och innevarande år har kriminalpolitiken berörts. Bortsett från uttalanden med sikte på särskilda förslag till riksdagen har de t:e regeringsförklaringarna idenna del gett uttryck för en vilja att intensifiera kampen mot brottsligheten. Den enskildes trygghet till liv och egendom måste förstärkas. I förgrunden när det gäller brottsbekämpningen står våldsoch narkotikabrotten samt den organiserade och den ekonomiska kriminaliteten. Polisen tillförs ökade personella resurser. Kriminalvården förbättras i syfte att främja återanpassning. Frivården spelar därvid en stor roll. Denna kriminalpolitiska inriktning, som torde ha en bred parlamentarisk förankring, ligger fast. Min förhoppning är därför att de kriminalpolitiska frågorna skall kunna avgöras av riksdagen i stor enighet på samma sätt som i allmänhet har varit fallet hittills.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag tror att det har avgivits sex regeringsförklaringar av den nya typ som lämnas i och med att den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1975. Två av dem har avgivits av den socialdemokratiska regeringen, tre av den borgerliga trepartiregeringen och en av den nu tillträdande folkpartiregeringen. De två socialdemokratiska regeringsförklaringarna innehöll ingenting om kriminalpolitiken. De tre borgerliga regeringsförklaringarna innehöll åtskilligt, men den senast avlämnade förklaringen innehåller ingenting. Den socialdemokratiska regeringen förde en dålig kriminalpolitik. Trepartiregeringen tog åtskilliga initiativ i fråga om kriminalpolitiken, och det var bra. Mot denna bakgrund är man litet orolig när man konstaterar att i den nu avgivna regeringsdeklarationen inte finns någonting om kriminalpolitiken. Låt mig citera vad som sades i den regeringsförklaring som lämnades så sent som den 3 oktober i år: ”På det kriminalpolitiska området behövs ytterligare åtgärder mot bl.a. narkotikabrottsligheten samt den organiserade ekonomiska kriminaliteten. Förslag kommer att läggas fram om utvidgad rättshjälp.” Nu säger justitieministern att den kriminalpolitiska inriktningen ligger fast, och det är bra. Men jag ställer fortfarande frågan: Varför står det ingenting om det i regeringsförklaringen? En regeringsdeklaration är väl ändå inget papper, där det av en slump står det ena eller det andra. Just mot bakgrund av att det inte stod någonting i de socialdemokratiska regeringsförklaringarna och att det då inte heller gjordes något kan man klart få intrycket att intresset för ett engagemang inom det kriminalpolitiska området är mindre i folkpartiregeringen än det var i trepartiregeringen.

Herr talman! Som svar på den ytterligare fråga som Håkan Winberg har ställt till mig vill jag först och främst framhålla att den nuvarande regeringens regeringsförklaring är mycket mer kortfattad än de tidigare. Det räcker alltså att säga att man inte räknar upp lika många punkter som i tidigare regeringsförklaringar.

Herr talman! Jag vill bara ge justitieministern den repliken att flera särskilda frågor som ligger kriminalpolitiken nog så nära, så till vida att de också hör till justitieministerns ansvarsområde, faktiskt omnämns i regeringsförklaringen. Jag tar som exempel våra frioch rättigheter, som omnämns i den nya regeringsförklaringen, liksom i de gamla. Frågor som gäller data och byråkrati togs upp i de gamla förklaringarna och omnämns i den nya.